motioner begärt att Arlanda respektive Härryda flygplatser skall överföras till och drivas av statligt-kommunala bolag. Utskottet har avstyrkt detta förslag. Herr Brundin och jag har reserverat oss i denna fråga. 1967 beslöt riksdagen att luftfartsverket skulle förvalta och driva statliga flygplatser och att samtidigt normer skulle utarbetas för vad som skulle åligga verket och vad som skulle åligga kommunerna. Jag skall inte här ta upp vad som är rimligt i det avseendet. Andra kommer att göra det. Jag skall bara konstatera att våra största flygplatser med internationell trafik i vissa hänseenden anses vara en skamfläck för vårt land; att turister m.fl. från ett flertal andra länder som dansar ned på våra flygplatser tror sig komma till ett u-land när de kommer till oss. Bakgrunden till detta är att vi inte förstått flygets snabba utveckling eller — om vi förstått den — icke tagit konsekvenserna därav. Uppbyggnaden av dessa flygplatser har pågått med en valhänthet och en osäkerhet som varit beklämmande. Orsaken till det är den byråkratiska styrningsform och finansiering som förekommit. Här är det dock fråga om en rörelsegren av den mest expansiva art som vi har. Det gäller internationella aspekter. Vi är starkt beroende av vad som händer i andra länder. Det är fråga om en näringsgren som på sitt sätt kan jämföras med ett stort exporterande och importerande företag. Denna verksamhetsgren hämmas av beslutsfunktioner som icke fungerar rationellt och en ekonomisk planering som inte passar. Nu säger man att här är dock ett beslut fattat av riksdagen i anslutning till de av statsmakterna antagna trafikpolitiska riktlinjerna. Detta får inte rivas upp, ty då förstör man hela finansieringslinjen, heter det. Vidare talas det om kravet på kostnadstäckning och om att hjälpa till med finansieringen av de mindre flygplatserna i vårt land. För det första anser jag det orimligt att knyta våra flygplatser till 1963 års trafikpolitiska uppgörelse. Det är en konstruktion som inte stämmer. För det andra: om ett system inte fungerar måste det ändras. För det tredje: hänger vi inte med i uppbyggnaden av våra större flygplatser, som givetvis då blir internationellt mindre intressanta, får vi också sämre ekonomi på dessa, och det påverkar våra investeringar på småflygplatserna.

Se på Arlanda, bedrövelsernas bedrövelse för vårt land, där personoch godstrafik icke fungerar tillfredsställande, i otidsenliga lokaler, där plasttält fått vara långvariga provisorier och där människor som kommer ned från andra länder får ett intryck av att de befinner sig på en militärflygplats i ett krigförande land. Se på olyckan med Arlandas banor, som nu är föremål för en intensiv miljödebatt ur bullersynpunkter, där projekteringar är orimliga och där myndigheterna fastnar i ställningstagandena. Allt detta skulle kunnat behandlas smidigare om större självständighet hade förefunnits. Om man nu menar att motionerna skulle bryta sönder 1967 års luftfartspolitiska principer, måste det väl å andra sidan sägas att vi inte får uppehålla principer som hämmar vår utveckling och gör att vi kommer i efterhand i förhållande till andra likvärdiga länder i detta sammanhang. Och det finns en tendens att göra Sverige till ett land som alltmer kommer att hamna vid sidan om allfarvägen. Eller ur lufttrafiksynpunkt: gränsen i detta sammanhang går vid Köpenhamn. Herr talman!

Herr talman! Tillsammans med några ytterligare ledamöter har jag i motionen 411 föreslagit att ett bolag bildas för Arlanda flygplats, gemensamt för staten och kommunerna i regionen. Sådana finns i en rad andra länder i Västeuropa vid liknande flygplatser. Enligt de riktlinjer som nu gäller för finansieringen av primärflygplatsernas byggande skall kommuner och andra intressenter som berörs svara för markkostnaden samt 37 1/2 procent av kostnaderna för byggande av anläggningar. De medel som en kommun på detta sätt skall tillskjuta amorteras av luftfartsverket, som också erlägger ränta. Man kan således med rätta tala om att kommunerna i fråga fungerar som bank åt staten. Vad detta innebär för en kommun eller ett landsting, som redan brottas med stora problem för att kunna låna upp pengar till de nödvändigaste kommunala investeringarna, kan var och en förstå. Det är alltså inte fråga om ett bidrag för finansiering av flygplatsen i fråga, utan ett utlånande av pengar till staten. Visheten och nödvändigheten av detta måste väl, som vi säger i motionen, kunna ifrågasättas. Vad som gör att detta ter sig än besynnerligare är det förhållandet att verksamheten vid Arlanda lämnar ett icke oväsentligt överskott. Överskottet för förra budgetåret är enligt luftfartsverkets egna beräkningar ca 20 miljoner kronor. Överskottet stiger sedan under första delen av 1970-talet men sjunker i mitten av tioårsperioden på grund av de investeringar som de närmaste åren kommer att göras. Under budgetåret 1975 85 uppgå till ca 85 miljoner kronor. Under perioden från budgetåret 1969 86 finner jag att Arlanda, även om jag gör en försiktig beräkning grundad på luftfartsverkets prognoser, troligen kommer att ge omkring — och det är lågt räknat — 500 miljoner kronor i ackumulerat överskott. Samtidigt med de investeringar som beräknas komma, bl.a. omfattande en ny utrikeshall, skulle Stockholmsregionen komma att få lämna investeringsbidrag åtminstone i storleksordningen 350 miljoner kronor. Detta har man inom både KSL och det nya landstinget i Stockholm ansett orimligt oavsett partitillhörighet, i all synnerhet som inrikestrafiken representerar en ytterst liten del av passagerarna. Utrikesdelen svarar i dag på Arlanda för mer än 80 procent. Att överskottet stiger i så rask takt hänger helt samman med luftfartens utveckling. Förra året hade vi ca 2,3 miljoner passagerare på Arlanda. Det antalet beräknas stiga med 50 procent för varje femårsperiod framöver. 1975 kommer vi att ha 3,5 miljoner passagerare, och för 1980 visar prognosen väl över 5 miljoner. Inget tyder på att dessa siffror skulle vara tilltagna i överkant. Herr talman! Jag finner att den nuvarande principen leder till alldeles orimliga konsekvenser för kommunalskattebetalarna i Stockholmsområdet. Därför yrkar jag bifall till reservationen, som biträder vårt förslag om att bilda ett bolag för Arlanda. Härigenom skulle man uppnå en större smidighet vad gäller investeringarnas anpassning till luftfartens utveckling. Bolaget skulle kunna låna upp medel för sitt investeringsbehov utan att behöva belasta vare sig den kommunala eller den statliga budgeten. Av det överskott som uppstår kan medel användas till investeringar, varigenom flygplatsen kan förbättras och erbjuda en bättre service till resenärerna, och som herr Lothigius framhöll är det ytterst behövligt i dag. Det är inte utan betydelse, herr talman, för en flygplats av Arlandas typ, där de resande inte enbart är invånare i den aktuella regionen — och de utgör ju bara en liten del — utan till största delen passagerare från utlandet, som här får ett första intryck av vårt land.

Herr talman! Jag vill först understryka ett uttalande som trafikutskottet enhälligt har gjort beträffande Härryda flygplats. Utskottet finner det vara angeläget ”att Kungl. Maj:t låter undersöka och tar tillvara de möjligheter som kan föreligga att tidigarelägga utbyggnaden av Härryda flygplats”. Att utskottet har varit enigt på denna punkt beror kanske delvis på att fjärde avdelningen i statsutskottet, som tidigare hade att handlägga trafikfrågorna, genom besök på Torslanda flygplats kunde konstatera de stora svårigheter som den flygplatsen kämpar med. Trafikutskottet har också funnit att det kan vara svårt att upprätthålla trafiken på Torslanda på ett tillfredsställande sätt intill den tid då trafiken enligt nuvarande beräkningar skulle kunna flytta över till Härryda flygplats. Man kan riskera att det får göras kortsiktiga och dyrbara investeringar på Torslanda för att över huvud taget kunna upprätthålla en tillfredsställande trafik. För att det förutsedda trafikbehovet på båda flygplatserna skall kunna tillgodoses på ett rimligt sätt anser utskottet det därför vara angeläget att undersöka möjligheterna att tidigarelägga utbyggnaden av Härryda flygplats. Kommunikationsministern är inte närvarande i kammaren, när hans kapitalbudget diskuteras, men jag tvivlar inte på att han kommer att ta mycket allvarligt på denna enhälliga hemställan från utskottets sida, som jag hoppas att riksdagen ställer sig bakom. Herr talman! Sedan skulle jag vilja ta upp den reservation till utskottets betänkande som har avgivits vid denna punkt av herrar Lothigius och Brundin och som också bygger på den motion som herr Wirmark nyss har talat för. Det är klart att det i och för sig kanske verkar tilltalande att bilda särskilda statligt-kommunala bolag för att bygga och driva flygplatserna i Arlanda och Härryda. Eftersom dessa två flygplatser beräknas gå med vinst i framtiden, kan man kanske peka på att man på det sättet skulle få lättare att finansiera flygplatserna, och man skulle kanske kunna få, menar man, en snabbare utbyggnad. Men vad herr Lothigius i sitt anförande inte riktigt ville inse var att riksdagen fattat ett beslut om att luftfarten skall bära sina egna kostnader. Om man nu skulle ta bort de två mest vinstgivande flygplatserna från den totala rörelsen och låta vinsterna på dessa flygplatser tillfalla kommunerna i de statligt-kommunala bolag som driver de två flygplatserna, uppstår ett underskott på de andra flygplatserna. Det blir t.ex. ett underskott på alla flygplatser i Norrland. Hur skall man täcka det? Enligt de principer som riksdagen fastställt skulle det ske genom en höjning av flygplatsavgifterna och av avgifterna för luftfarten över huvud taget. Då kan man tänka sig olika modeller. Man kan tänka sig att man får lägga ytterligare bördor på norrlandsflygplatserna och ytterligare fördyra trafiken på dem, eller också får man tänka sig att höja luftfartsavgifterna över hela linjen, vilket givetvis innebär ökade flygpriser. För närvarande är det faktiskt så, att den vinst som verkligen uppstår på Arlanda — ingen har förnekat att Arlanda flygplats för närvarande ger ett överskott — används för att möjliggöra en flygtrafik till skäliga priser på övriga flygplatser i landet. Vi beslöt förra året i riksdagen om sjöfartsavgifterna. Då fanns ett förslag från en utredning att varje region skulle bära sina egna kostnader. Det skulle innebära att det skulle vara ganska lindrigt att bedriva sjöfart på de stora hamnarna, under det att småhamnarna skulle få stora besvärligheter, och lotsdistrikten där man inte har så mycket trafik skulle belastas med särskilt höga avgifter. Det var utredningen som föreslog detta. Men både departementschefen och riksdagen var av den uppfattningen att man här måste se på landet i dess helhet och att man fick eftersträva en utjämning av avgifterna över hela landet. Det var riksdagen alltså enig om. Riksdagen var också enig när man så sent som i december månad förra året behandlade ett förslag om att kommunerna som har satsat pengar på flygplatserna också skall kunna få en avkastning på det kapital de lagt ner. I den proposition som behandlades i december förra året — alltså för några månader sedan — utgick man från att man skulle betrakta luftfarten som ett helt och att det skulle ske en utjämning mellan olika flygplatser. Nåväl, men då säger herr Lothigius: ”Hela detta system är fel. Det måste ändras. Har man principer som verkar på detta sätt, får man ändra dem”. Det är klart att man kan diskutera detta. När den nuvarande luftfartspolitiken beslöts 1967 var i statsutskottet samtliga representanter för det parti jag företräder emot det beslutet, och jag talade själv i kammaren för en annan fördelning av kostnaderna — framför allt menade jag att anläggning av flygplatser i första hand var en statlig angelägenhet. Vi röstade för detta förslag och vi fick stöd också av representanter för regeringspartiet. Men sedan beslöt kammaren och riksdagen om de nuvarande principerna, och vi har följt dem. I ett särskilt yttrande har herr Sellgren och jag sagt att det kan tänkas att man kan ompröva dem. Men det måste man göra efter en allsidig och omfattande utredning som inte minst beaktar de regionalpolitiska aspekterna. Om man plockar ut ett russin eller två — Arlanda och Härryda — ur kakan, tar man ut fördelar för vissa områden i landet till nackdel för andra områden. Herr Lothigius har inte ställt något yrkande i någon motion och han har inte heller ställt något yrkande i utskottet om att de luftfartspolitiska principerna skall omprövas. Om en sådan framställning kommer får vi ta ställning till den. Men vad som enligt min uppfattning är felaktigt är att rycka loss de här två flygplatserna ur det system som vi för närvarande tillämpar — det skulle vara till nackdel från regionalpolitiska synpunkter. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg sade att herr Lothigius vill förändra hela principen vid den 1967 gjorda överenskommelsen och att det skulle innebära att förhållandena för småflygplatserna i detta land försämras. Han hänvisade också till att vi har beslutat att luftfarten skall betala sina egna kostnader. Skulle det verkligen behöva bli på det sättet som herr Gustafson säger om förslaget går igenom? Är det inte en mer affärsmässig princip att stat och kommun genom att ge flygplatserna större rörelsefrihet medverkar till att ge dem ett bättre underlag för deras arbete? Det innebär i praktiken att man ger dessa flygplatser större förutsättningar att förbättra sin ekonomi, vilket totalt för hela landet skulle betyda ekonomiskt bättre förhållanden. Mot den bakgrunden är det alldeles klart att staten måste uppträda såsom bidragsgivare till flygplatserna i kommunerna, och den kanske kan göra det på ett ännu mer tillfredsställande sätt än som för närvarande sker. Det är den totala verkan man måste se till, herr Gustafson, och inte bara till den överenskommelse om principer som motionärerna och reservanterna tycker har misslyckats. Herr Gustafson talade om att det skulle behövas en utredning av frågan. I ett särskilt yttrande uttalar herr Gustafson sig om en utredning; varför har han inte tagit upp det i en reservation? Jag förutsätter givetvis att ett godkännande innebär att man med nödvändighet måste pröva hur vissa ting fungerar och att en utredning sålunda kommer till stånd.
Herr talman! Herr Lothigius säger att man skall se till totalverkan. Ja, det är det som jag har försökt säga. Vill man aktualisera en omprövning av hela luftfartspolitiken skall man väcka förslag om att den skall omprövas. Jag sade att det kan finnas anledning att göra det. Jag har inte aktualiserat det nu; ingen i utskottet har aktualiserat en omprövning av hela luftfartspolitikens principer. Om herr Lothigius framställning bifölls skulle resultatet helt enkelt bli ett underskott beträffande luftfarten. Herr Lothigius har inte kunnat svara på vem som skall betala det.

Jag vill påstå, herr talman, att det inte blir något underskott. En effektivare drift av en storflygplats av denna typ kommer att innebära större effektivitet och ge bättre ekonomi som totalt kommer att ge alla flygplatser ett bättre underlag för framtiden. Så måste man se situationen. Det är alltså fråga om att staten i detta sammanhang får gripa in för att ge småflygplatserna de bidrag de behöver, och de får bl.a. tas från de skattepengar som ett bolag av denna typ kan ge. Sedan är det väsentligaste själva beslutsformen, alltså arbetsformen på denna internationella flygplats, som blir effektiv och aktiv och kan följa med den internationella utvecklingen. Det är mycket väsentligare än att diskutera petitesser när det gäller en fördelning mellan småflygplatser och storflygplatser.
Herr talman! Det kanske inte är alla av kammarens ledamöter som anser att det är petitesser att diskutera fördelningen av kostnader mellan stora och små flygplatser. Herr Lothigius söker göra gällande att det här är så små belopp att man kan klara av kostnaderna genom att man får en mera rationell verksamhet på flygplatserna. Jag skall be herr Lothigius ta del av de sifferuppgifter som herr Wirmark nyss lämnade om storleken av det överskott som man har att vänta på Arlanda flygplats.

Herr talman! Luftfartens utveckling har gått mycket snabbt, och utbyggnaden av våra stora flygplatser har inte skett i den takt som hade varit önskvärd. Därför har vi i dag stora problem på Torslanda i Göteborg, och det är bekymmer också på Arlanda. Men därifrån till att acceptera den beskrivning som herr Lothigius ger av situationen ute på Arlanda — han gör jämförelser med u-länder osv. — tycker jag ändå att det är ganska långt. Det kommer att vara bekymmersamt ett antal år på Torslanda och på Arlanda till dess de nu beslutade utbyggnaderna är klara, det är alldeles uppenbart. Men för den skull behöver man ju inte måla situationen i så mörka färger som herr Lothigius gjorde. Det har förekommit valhänthet vid uppbyggnaden av våra storflygplatser. Må så vara, men vad beror fördröjningen och förseningen av Arlandautbyggnaden på för faktorer3 jo, framför allt på att kommunalpolitikerna i Stockholms läns landsting inte vill acceptera de beslut som riksdagen har fattat. Förhandlingarna med dem har lett till en fördröjning på minst ett år. Vad beträffar Härryda är överenskommelse träffad, och jag vill understryka att det är ett enigt utskott som här har uttalat sig för att allt skall göras som göras kan för att i tiden framflytta färdigställandet av denna flygplats.

Man skulle helt enkelt plocka ut russinen ur den kakan. Det skulle få till följd att luftfartsverkets möjlighet att agera som ett affärsdrivande verk — och på den punkten var riksdagen fullständigt enig 1967 — inte kunde fullföljas. Därför är det i och för sig intressant att notera att herr Lothigius har sitt namn under en av de här motionerna. Ett förverkligande av motionens krav skulle nämligen innebära att bl.a. Jönköping skulle få bekymmer i framtiden, om man ville bygga ut flygplatsen där och i vart fall aldrig få del av luftfartsverkets överskott i enlighet med det beslut riksdagen fattade förra året. Att Linjeflyg uppenbarligen går från Jönköping till Bromma kan väl också förklara varför herr Lothigius inte har någon särskilt god uppfattning om hur situationen är på Arlanda! Det skulle alltså vara fråga om ett sönderbrytande av den politik som riksdagen i detta avseende har varit enig om såväl 1967 som i december 1970, såsom herr Gustafson i Göteborg påpekade. Antag, herr talman, att man går på den linjen att man plockar ut de objekt som är inkomstgivande och som gör det möjligt för kommunerna att i framtiden få del av luftfartsverkets överskott i enlighet med det beslut som fattades i riksdagen i december månad 1970. Gör man så på luftfartens område, kan vi väl förvänta oss att vi får en motion om att t.ex. järnvägslinjen mellan Stockholm och Göteborg, som är en av SJ:s bättre linjer, skall brytas ut ur SJ:s organisation och att vi skall bilda ett bolag för den sträckan. På det sättet kan vi gå vidare över hela kommunikationsväsendets område och plocka ut de viktigaste inkomstgivande delarna, som gör det möjligt att tillgodose en kommunikationsservice för andra delar av landet. Att man får en motion i det här avseendet från moderata samlingspartiet förvånar mig i och för sig inte; det ligger helt i linje med de motionskrav som man tidigare har framfört när det har gällt att t.ex. sälja aktierna från LKAB. Men det som förvånar mig är att vi får en dylik motion från folkpartiet. I detta sammanhang tycker jag att det skulle vara klargörande att få ett uttalande från utskottets värderade ordförande, som till vårt betänkande har fogat ett särskilt yttrande, i vilket det står att ett bifall till dessa motioner skulle bryta sönder 1967 års luftfartspolitiska principer. Ja, det är ju en självklarhet, det var vi alla överens om i utskottet, och jag tycker inte att det är nödvändigt att i ett särskilt yttrande notera detta. Har herr Gustafson i Göteborg med detta avsett att man från folkpartiets sida är beredd att inom en snar framtid lägga förslag som innebär att man bryter sönder dessa principer? Det är ett konstaterande i det här yttrandet, som är en självklarhet. Det skulle vara intressant att veta om det är folkpartiets avsikt att till kommande riksdag framlägga förslag som innebär att 1967 års luftfartspolitiska principer bryts.
Herr talman! Det senaste uttalandet av herr Hugosson var onekligen intressant. Det som dessutom står i det särskilda yttrandet är att en framtida revision av dessa principer måste föregås av ett omfattande och allsidigt utredningsarbete från såväl luftfartspolitiska som regionalpolitiska utgångspunkter. Jag vill som svar på herr Hugossons fråga säga att jag nog kan tycka att det kan vara lämpligt att aktualisera luftfartspolitiken någon gång i framtiden, När — det vet jag inte, det får vi se. Jag misstänker att herr Hugosson skulle ha stora sympatier för detta. Det var nämligen så att när vi 1967 diskuterade denna fråga i riksdagen, stödde socialdemokraterna från Göteborg folkpartiets reservation. Herr Bergman undertecknade den, och herr Hugosson instämde i det anförande som herr Bergman höll till förmån för den syn som då kom fram. Jag förutsätter att det är detsamma med herr Hugosson som med mig — att vi i princip icke har ändrat uppfattning sedan 1967. Jag vill ävenså erinra om att herr Hugossons partivän herr Torsten Hansson så sent som i december förra året i första kammaren anförde liknande synpunkter. Det är väl så att herr Hugosson och jag kan ha den uppfattningen att har riksdagen beslutat sig för ett system, så fungerar det till dess att man finner anledning att på nytt aktualisera en utredning. Men då måste den utredningen komma till stånd med beaktande av alla de synpunkter som är relevanta, inte minst de regionalpolitiska synpunkterna. Jag skall inte ställa någon motfråga till herr Hugosson; jag förutsätter att han fortfarande i princip är av samma uppfattning som han så gärna deklarerade i riksdagen 1967.

Herr talman! Till herr Hugosson vill jag genmäla att det är helt naturligt att kommunalpolitikerna, oavsett partitillhörighet, i Storstockholmsregionen har velat diskutera formerna för hur flygplatserna skall underhållas och byggas ut. Och som jag visade i mitt första inlägg rör det sig om mycket stora belopp. Det är ju inte bara så att kommunerna får fungera som en bank åt staten, utan det är fråga om pengar som man lånar ut på en mycket lång tid. Ibland är amorteringstiden ända upp till 40 år, och den ränteersättning man får från staten motsvarar inte alls det självkostnadspris som man har för pengarna. Jag tycker också att herr Hugossons exempel, när han refererar till SJ, haltar betänkligt. Vi har ju inget stadgande på det området som säger att kommunerna skall betala 37 1/2 procent av investeringskostnaderna. Här har i flera inlägg talats om regional rättvisa, och jag sade redan i mitt första inlägg att jag tycker att nuvarande principer leder till orimliga konsekvenser. Är det rättvist, herr talman, att Stockholmsregionen skall bidra med många hundratals miljoner kronor till utbyggnad av en flygplats som redan ger mycket god vinst — en vinst som helt kan bära de nödvändiga investeringskostnaderna? Luftfartens utveckling bör väl i princip vara en statlig uppgift, och vi bör solidariskt bära dessa kostnader. Därför vore enligt min och mina medmotionärers mening det logiska att staten svarade för kostnaderna i de fall verksamheten ej går ihop och att vi solidariskt bidrar till detta över statsskatten. Däremot har jag svårt att se det solidariska i ett system som praktiskt innebär att en mycket ansenlig börda lägges på en region, låt vara huvudstadsområdet, i det här hänseendet. Det gäller en region som redan har mycket stora behov på investeringssidan och vars låneutrymme har blivit högst begränsat under senare tid, i likhet med andra kommuners.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att Per Bergman i Göteborg var med på reservationen nr 1 vid statsutskottets utlåtande nr 107 år 1967, och att jag plus någon mer i kammaren instämde i det anförande som herr Bergman höll i anslutning till behandlingen av den här frågan då. Men — och det är ju väldigt väsentligt — då gällde frågan kommunernas engagemang i samtliga flygplatser i detta land. Nu diskuterar vi med utgångspunkt i de två flygplatser som luftfartsverket handhar och som ger ekonomisk vinst. Det är för det första en mycket stor skillnad. Och för det andra har — det framgår av protokollet från första kammaren i december 1970 — Torsten Hansson givit sin synpunkt på den proposition som vi enhälligt antog i riksdagen och som innebär, i motsats till vad förhållandet var 1967, att kommunerna får avkastning på det kapital som de är med om att sätta in i flygplatserna. Det är alltså en helt förändrad situation. Till herr Wirmark vill jag sedan säga att jag tycker att Stockholmsregionen i dessa frågor skall behandlas på samma sätt som alla andra regioner. Det finns ingen som helst anledning för Sveriges riksdag att fatta speciella beslut, som tillgodoser Stor-Stockholms kommunalpolitiker i en besvärlig situation — som jag mycket väl förstår att det här är fråga om. Situationen för kommunalpolitikerna i övriga regioner är inte heller särskilt gynnsam, och därför tycker jag som sagt att det inte finns någon som helst anledning att införa något speciellt system för Stockholmsregionen.
Herr talman! Herr Hugosson sade att vi 1967 diskuterade samtliga flygplatser, men nu diskuterar vi bara två. Det är alldeles riktigt. Men jag trodde att herr Hugosson av mina tidigare inlägg hade uppfattat att jag inte anser att de två motioner det här gäller bör bifallas. Tvärtom har jag yrkat avslag på dem. Även den översyn som kan komma i fråga i framtiden i enhetlighet med de riktlinjer som herr Hugosson och jag var överens om 1967 — och som herr Torsten Hansson till yttermera visso omnämnde i sitt anförande i första kammaren i december förra året, när han sade att man kan diskutera olika fördelningar — måste ske utifrån den samlade luftfartspolitiken. Där är vi väl i alla fall överens.

Herr talman! Ja, på den punkten är vi överens, herr Gustafson, och jag tycker att det var mycket bra att det blev fastslaget att utskottets ordförande i sitt avslagsyrkande även innefattar den folkpartistiska motionen. Vad jag här ville ha klarlagt var att det särskilda yttrande som herr ordföranden har fogat till utskottets betänkande har tillkommit i samband med att vi har behandlat frågan om att plocka ut de två lukrativa flygplatserna. Därför var det värdefullt att vi fick detta klarläggande.

Herr talman! Trots att jag i likhet med herr Wirmark representerar en storstadsregion har jag i trafikutskottet gått emot folkpartiets och moderaternas motioner, och jag vill nu med några ord motivera varför jag har gjort det. Vår ordförande i trafikutskottet har gjort det lätt för mig, eftersom jag kan anföra precis samma skäl som herr Gustafson i Göteborg anförde nyss; han representerar ju också i detta fall en storstadsregion. Tidigare har vi som bekant haft den målsättningen att alla flygplatser bör behandlas lika. Detta har också varit utgångspunkten för mig, när jag haft att ta ställning till denna fråga. Herr Wirmark har kanske inte tidigare ägnat sig åt frågor av detta slag. I början på 1960-talet tog vi här i riksdagen ställning till en utredning, och vi har haft regeringsförslag och fattat beslut här i riksdagen, och utgångspunkten har då så att säga varit att alla flygplatser bör behandlas lika. Som herr Gustafson i Göteborg sade bör också luftfarten bära sina egna kostnader. Det har nu varit mycket svårt för mig att liksom hoppa av från de ståndpunkter som riksdagen tidigare ställt sig bakom. Nu vill moderaterna såvitt jag förstår att flygplatserna skall behandlas olika — det gäller inte folkpartiet efter herr Gustafsons deklaration. Men jag konstaterar att folkpartiet kanske vacklar en aning på denna punkt, och i storstadsregionen företräder en annan uppfattning än det gör genom utskottsordförandens yttrande här. Jag kan väl gott erkänna att det för en storstadspolitiker är en tilltalande tanke att man skulle behandla Arlanda och Härryda på ett annat sätt än övriga flygplatser ute i landet. Men jag kan inte förstå att man kan förfara på det sättet. Man kan inte rycka loss den bit som bär sig och specialbehandla den. Vi skulle alltså här behålla vinsten — det går naturligtvis bra, och det vore tacknämligt för oss som jobbar i detta område — och säga oss att andra får väl tänka på sig. Men jag har svårt att plötsligt acceptera en sådan tankegång, när vi under hela 1960-talet haft som utgångspunkt för våra resonemang att alla flygplatser bör behandlas lika. Om nu denna riksdag plötsligt skulle visa en sådan storstadsvänlighet att den sade att det är klart att vi skall hjälpa Stockholm och Göteborg, så skulle man väl kunna ha anledning att misstänka att det blir en fortsättning på den historien. Hur blir det då i fortsättningen? Skall vi släppa tanken på kostnadstäckning? Är vi beredda att göra det? Skall staten i så fall skjuta till medel då förlusterna är stora på andra flygplatser ute i landet? Eller skall man i nästa omgång säga: Det är väl inte så viktigt; vi löser storstädernas problem i dag, och så får vi ta landsbygdens problem när de dyker upp i ett annat sammanhang. Kan man för övrigt, herr Wirmark, tänka sig en dämpad utbyggnadstakt i svagare regioner? Förmodligen inte — där är behoven minst lika stora som i vårt område av att flygtrafiken förbättras och av att man åstadkommer en bättre service. Kan man då tänka sig att differentiera avgiftssystemen? Jag har mycket svårt att tänka mig det. Jag skulle inte tro att riksdagen vore intresserad av en sådan anordning. Därför har jag frågat mig när vi har behandlat dessa motioner: Är verkligen detta ett riktigt och genomtänkt förslag? Varthän syftar man egentligen? Är man beredd att gå ut i landet och föra fram detta budskap, och blir i så fall budskapet från moderaternas sida detsamma överallt, inte bara här i storstadsregionerna? Är man beredd att dra konsekvenserna av denna reservation, om det nu är så att moderaterna ställer sig bakom sina representanter i trafikutskottet? Det betyder såvitt jag förstår att moderaterna då har tagit avstånd från tanken och principen att alla flygplatser bör behandlas lika. Jag utgår ifrån att man inte kommer att tala med kluven tunga och föra ett språk i storstadsregionen och ett annat i landet i övrigt. Jag kan begränsa mig till detta och i stort sett instämma i vad herr ordföranden här har anfört. Jag skulle bara vilja ställa frågan: Är inte målsättningen fortfarande den att alla flygplatser skall behandlas lika? Det har varit utgångspunkten för mina funderingar i detta ämne.

Herr talman! Herr Lindahl säger att han haft svårt att hoppa av den tidigare uppfattningen när det nu har uppstått en debatt om bolag för de här flygplatserna. Och det kan man väl kanske förstå.

Enligt min mening, herr talman, leder nuvarande system till orimliga konsekvenser för den här regionen. Utrikesflyget som dominerar Arlanda är ju en riksangelägenhet. Det sväller mer och mer. Detta medför mycket stora investeringsbehov och lägger en ytterst väsentlig börda på den här regionens befolkning. Jag tror därför att man måste ändra på systemet. Jag är glad att det här har talats om möjligheten av en översyn så småningom. Om vi får en ändring till stånd innebär det ju inte att man måste gå på ett system där vi bara tänker på oss och andra får tänka på sig själva. Jag redogjorde redan i ett tidigare inlägg för min uppfattning att alla solidariskt bör betala det underskott som kommer att uppstå kanske vid flertalet flygplatser. Vi bör inte följa ett system, som medför att bara en region skall betala det underskottet, utan det bör vi svara för solidariskt över hela riket genom statsskatten.
Herr talman! Jag sitter inte i den här kammaren bara som representant för en enda kommun och för att behandla bara en kommuns intressen. Jag sitter i denna kammare för att intressera mig för hela landets intressen även i det här avseendet. Avsikten är inte, som jag försökt förklara, att plocka russinet ur kakan, utan att göra kakan större. Vi har nämligen på detta område ett annat förhållande än när det gäller vägväsendet och sådana saker. De internationella flygplatserna ökar med oanad styrka och kraft, och vi måste försöka konkurrera med andra länder. Det är, herr Hugosson, alldeles felaktigt att göra en jämförelse med järnvägen mellan Göteborg och Stockholm och fråga om vi skall rycka ut även den, eftersom det är en lönsam järnväg. Vad jag vet är detta inte en internationell järnväg, en järnväg som till 80 procent har en internationell personoch frakttrafik. Vi kan ute i Europa iaktta hur man i Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Disseldorf, Bonn, Miinchen, Nirnberg och Berlin driver trafiken efter dessa förhållanden och hur i Holland Rotterdam och Amsterdam tillsammans med staten driver Schiphol som ett kommunalt-statligt bolag. Vi vet också att Wien håller på att gå över till detta system, och vi vet att man i Köpenhamn förbereder ett samarbete i ett statligt-kommunalt bolag. Detta sker alltså just i de områden som vi har att konkurrera med i den internationella trafiken. Varför skulle det vara så konstigt då, om man i Stockholm och Härryda med deras starkt internationella trafik — och varför inte även i Sturup — går in på samma linje? Det är bakgrunden till mitt ställningstagande i detta sammanhang. Jag anser att det är statens uppgift att se till att flygplatserna i övrigt ute i landet får vad de behöver för att utvecklas både nationellt och internationellt men att storflygplatserna har sina alldeles speciella förhållanden. Därmed har jag, herr talman, förklarat att jag inte är så kommunbunden utan vill se detta som en helhet för hela vårt lands bästa. Det innebär i praktiken att vi får mer pengar över för att bygga flygplatser ute i landet vid olika städer och samhällen.

Herr talman! Herr Hugosson ansåg det vara värdefullt att jag under debatten fastslagit att jag står bakom avslagsyrkandet på motionen nr 411. Jag skulle vilja ge herr Hugosson det vänliga rådet att slå upp sidan 17 i det betänkande som vi för närvarande debatterar — ett betänkande som jag har undertecknat i egenskap av utskottets ordförande. Där hemställer utskottet att riksdagen skall avslå motionerna 411 och 917. Till denna hemställan har jag yrkat bifall. Jag tyckte att detta skulle vara ett tillräckligt klarläggande.

Herr talman! Jag har nöjet att sedan 1957 vara knuten till en flygkommitté, som har hand om flygtrafikfrågorna i den region jag tillhör. Beträffande de här i dag debatterade motionerna vill jag säga att jag tycker att de innehåller ett intressant uppslag. Jag delar emellertid utskottsordförandens uppfattning att här fordras en omfattande och allsidig utredning, innan man bestämt kan ta ställning till vad som föreslås i motionerna. Jag är onekligen litet ängslig för att de mindre flygplatserna eljest kan komma i kläm. För min del kommer jag att rösta med utskottet. Jag vill ha deklarerat detta, eftersom det ställdes en direkt fråga om hur ställningen var inom mitt parti.

Herr talman! Till herr Wirmark vill jag bara säga att inrikesflyg i stor utsträckning är en förutsättning för utrikesflyg. I likhet med herr Lothigius sitter jag inte i denna kammare bara för att tillgodose min egen kommuns intressen. Skulle jag göra detta, herr Lothigius, skulle jag biträda reservationen. Den skulle ju från Göteborgs synpunkt innebära en inte oväsentlig vinst. Herr Lothigius gör internationella jämförelser och pekar på att Schiphol i Holland sköts av ett bolag. Exempel har även givits från andra länder. Men situationen är ju annorlunda där. Dessa länder utgör små och begränsade områden, där det i stort sett finns bara ett flygfält. Situationen är helt annorlunda i ett långsträckt och glest befolkat land som vårt. 1967 års politiska beslut när det gäller luftfarten innebär att vi måste visa solidaritet med de delar av vårt land som annars inte skulle kunna erhålla en hygglig trafikförsörjning på luftfartens områden. Slutligen vill jag till herr Gustafson i Göteborg säga att jag måste ha uttryckt mig litet dunkelt. Det är alldeles klart att herr Gustafson såsom ordförande i utskottet har varit med om att avstyrka såväl motionerna från moderata samlingspartiet som motionerna från folkpartiets representanter i storstadsområdena. Men det som för mig var värdefullt att få klarlagt var att det särskilda yttrande som herr Gustafson har fogat till utskottets betänkande inte innebär att herr Gustafson vid en framtida revision solidariserar sig med de synpunkter som framkommer i dessa motioner. Jag tycker det var värdefullt att få detta fastslaget.

Herr talman! Vi är några motionärer som begär att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om en undersökning av huruvida det vore lämpligt att på något sätt konstruera om bidragsgivningen till vägbyggnader på skogar i enskild ägo. Vad vi siktar till är som vi tycker det rimliga förhållandet att statsbidrag med ibland upp till 50—75 procent av byggnadskostnaderna borde förplikta ägaren att hålla vägen öppen för allmänheten. Utskottets behandling av motionen ter sig något förbryllande. Utskottet nöjer sig med ett referat av motionen och tillägger att skogsbruksutredningen är oförhindrad att ta upp det av oss aktualiserade spörsmålet. Detta göres alltså beroende av om utredningen finner det vara motiverat. Däremot letar man förgäves efter utskottets egen uppfattning i sakfrågan. Jag skall inte argumentera för motionen och tänker heller inte ställa något yrkande, eftersom utskottet är enigt, men kanske det för kammaren vore av värde att få höra om utskottets talesman har någon kommentar att göra till denna ganska lättvindiga behandling av ett motionsyrkande.

Herr talman! Jag skulle egentligen inte ha begärt ordet i denna fråga, men när man läser utskottets betänkande blir man litet fundersam. Jag har tidigare varit motionär i frågan, som återkommer till riksdagen med jämna mellanrum, och det bevisar faktiskt att den är mycket angelägen. I mitt ”civila” yrke kommer jag ofta i beröring med avstängningar av skogsbilvägar. Jag kan i likhet med många andra instämma i att det uppstår irritation bland befolkningen, om denna inte får färdas på en skogsbilväg, till vilken statsbidrag utgått med 50—75 procent. Om man sedan anlägger fritidssynpunkter på vägprojektet, utgår förhöjt statsbidrag med ända upp till 85 procent. I sådana fall får ägaren förbinda sig att ge allmänheten rätt att färdas på vägen. Ägaren av vägen får inte heller avstänga den utan länsstyrelsens tillstånd. Med det växande behov av fritidsverksamhet som föreligger borde ett enhetligt statsbidrag tillämpas. Detta skulle möjliggöra för allmänheten att få använda skogsbilvägarna. Det är inte alla människor i vårt land som har råd att resa utomlands för att vila upp sig under flera veckor, men att fara ut i skog och mark för att fiska eller för att plocka bär och svamp är faktiskt en avkoppling, som hela familjen kan finna både nytta och nöje av. Det bidrar även till folkförsörjningen. Jag har själv många gånger varit ute i sådana ärenden. Har man då bestämt sig för ett visst utflyktsmål, blir man förgrymmad, om man vid insvängning på en skogsbilväg plötsligt finner denna avspärrad med en vägbom. Har en eller flera ägare erhållit statsbidrag för brytning av skogsbilväg har staten, således allmänheten, även om bilskattemedel använts bidragit till att höja skogens värde. Det är här fråga om en grundförbättring som enbart kommer ägarna till godo. Vare sig skogsägarna erhåller det lägre statsbidraget, dvs. med 50 procent eller det förhöjda som utgår med 75 procent anser jag, och det tror jag många med mig gör, att vägen borde vara öppen för allmänheten. Det är klart att andra kostnader såsom underhåll m.m. tillkommer, men frågan borde ändå kunna lösas. Det är just det motionärerna begär då de vill ha en utredning. Ägaren av en skogsväg skall naturligtvis med länsstyrelsens tillstånd få rätt att avstänga den, t.ex. vid dåligt väglag, tjällossning, ihållande regn och andra hinder eller när avverkning pågår. Herr talman! Jag anser att jordbruksutskottets ledamöter tagit ganska lätt på denna fråga. De hänvisar till skogsbruksutredningen och skriver att sagda utredning synes ”vara oförhindrad att — om utredningen anser det motiverat — ta upp i motionen behandlat spörsmål till övervägande i samband med sin pågående prövning av vissa återstående frågor rörande statligt stöd till det enskilda skogsbruket”. Utskottet nöjer sig således med detta uttalande, och det är likgiltigt för ledamöterna om förhållandena rättas till eller inte. Det har sagts mig att detta ärende inte kommer att tas upp av skogsbruksutredningen. Om så skulle vara fallet torde utskottets skrivning vara ett slag i luften och alltså totalt värdelös. Men det är klart att utskottets ledamöter eller utskottets ordförande kanske har fått en garanti från skogsbruksutredningen att den kommer att ta upp denna fråga till behandling. Jag anser nog att jordbruksutskottet om det hade velat lösa frågan åtminstone hade kunnat kosta på sig att remittera den föreliggande motionen till skogsbruksutredningen. Då hade den haft möjlighet att undersöka de aktuella förhållandena. I likhet med fru Ludvigsson finner jag det lönlöst att yrka bifall till motionen, eftersom ett enhälligt utskott står bakom betänkandet. Därför ställer inte heller jag något yrkande. Däremot är jag förvissad om att frågan kommer igen. Åtminstone skall jag försöka se till att vi får tillfälle att behandla den en gång till. Nog vore det väl rimligt att utskottets talesman talade om för oss om skogsbruksutredningen kommer att behandla denna fråga eller om utskottet med sin skrivning bara har velat slippa att ta ställning i sak.

Herr talman! Utskottet har vid behandlingen av detta ärende haft kontakt med skogsbruksutredningen och fått beskedet att den är oförhindrad att ta upp ärendet. Följaktligen är skogsbruksutredningen redan underrättad och kan ta upp frågan. Det är också ganska vanligt här i riksdagen att när en pågående utredning redan har möjlighet att ta upp en viss fråga, så anses inte någon särskild motivering från utskottet nödvändig.

De som har byggt dessa vägar anser givetvis i anledning därav att det inte är önskvärt med allmän trafik, som snabbt skulle förstöra vägarna eftersom dessa icke tål en sådan trafik. De är avsedda för skogstransporter, och det får inte bli så att den allmänna bilismen tillåts störa dessa. Jag tror därför att man i det i och för sig vällovliga nitet att tillvarata bilisternas intressen bör komma ihåg att syftet här har varit ett annat när bidragen utmättes och det är det som får gälla tills vidare. Det är möjligt att skogsbruksutredningen kan ta upp detta spörsmål och föreslå andra riktlinjer, men ännu har den inte gjort det. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är en helt annan sak, herr Hansson i Skegrie, att t.ex. en utredning är oförhindrad att ta upp en fråga. Det innebär ingen garanti för att den gör det. Hade man skickat över den här motionen till skogsbruksutredningen hade vi faktiskt haft en garanti för att den skulle bli behandlad där. Jag har talat med ordföranden i skogsbruksutredningen, och han tror inte att frågan kommer upp till behandling i utredningen. Sedan tyckte jag mig märka att herr Hansson i Skegrie aldrig har sett en skogsbilväg, eftersom han säger att om allmänheten får använda dessa vägar blir trafiken så stark att vägarna icke skulle tåla det. Här är bara fråga om personbilar. Kan man t.ex. köra tunga timmerlass på en skogsbilväg, tror jag att den också tål helgtrafik och fritidstrafik med personbilar. Herr Hansson talar om den allmänna bilismen, men det är icke meningen — och det förekommer heller aldrig — att hela Sveriges befolkning skulle färdas på dessa vägar utan det är i första hand fråga om människor som bor i byar och samhällen i närheten. Så mycket allmän trafik tror jag att skogsbilvägarna kommer att tåla. Herr Hanssons argumentering får nog betraktas som ett slag direkt ut i luften. Vidare finns det möjligheter att stänga av skogsbilvägarna vid t.ex. avverkningar, så att trafiken i samband därmed icke blir störd. Det poängterade jag tydligt. Det är klart som dagen att skogsbilvägar i första hand skall användas för skogstransporter. Allmänheten skulle i första hand använda dem under sin fritid lördagar och söndagar.

Herr talman! Jag tror att man i den här debatten gör det felet att man bedömer saken som en skogsbruksfråga och inte efter vad den är, en fråga som hänger samman med fritiden — våra möjligheter att komma ut och få litet frisk luft under vår fritid. Vi har ju någonting som. heter allemansrätten och som vi svenskar brukar vara mycket stolta över. Men vi har kommit in i en ny och annorlunda tid. Därför kanske man måste anpassa en del bestämmelser så att vi fortfarande kan utnyttja allemansrätten, dvs. att vi kan fara ut med det fordon som de flesta av oss använder, nämligen bilen, parkera den inne på en skogsväg eller dylikt och bege oss in i skogen. Det har anförts en del skäl här emot att använda skogsbilvägarna för detta ändamål. Det påpekas att statsbidrag bara utgår till byggnadskostnaderna för skogsvägar, som folk sedan får använda också för fritidsändamål, dvs. som bilvägar. Ja, men vem har sagt att det skall vara samma statsbidrag i framtiden? Skulle man inte kunna tänka sig att ändra bidragen? Då kanske man kunde öppna dörren i detta sammanhang, så att skogsägarna blev mera villiga att upplåta vägarna för detta ändamål. Man talar om alla de besvärligheter som skulle följa med att skogsbilvägarna öppnades, t.ex. att det skulle bli en snabb trafik på dem. Men det finns ju inget som hindrar att körhastigheten på dessa vägar begränsas. Hastigheten får i varje fall inte vara högre än 50 km och i praktiken kan den knappast bli högre än 20—30 km i timmen. Vägarna är dock byggda för transporter av tunga laster med stora lastfordon, och följaktligen bör de också kunna tåla den trafik som personbilar svarar för. Jag tror inte på att det kommer att bli några jättekaravaner som kör på dessa vägar, men de behöver vara öppna för denna typ av trafik också. Naturligtvis skall vägarna främst tillgodose sitt egentliga ändamål, dvs. skogstransporter, men man borde helt enkelt kunna sätta upp ett anslag eller rättare sagt ett vägmärke, som talar om att vägen för ögonblicket är avlyst för andra transporter. Så gör vi när vi reparerar våra vägar och gator, och vi kan göra likadant i detta fall. Liksom fru Ludvigsson och herr Wikner förstår jag att det inte går att vinna bifall till denna motion i dag, men jag tror att riksdagen får anledning att syssla med den här saken i framtiden. Och om nu skogsbruksutredningen tar upp frågan, kanske den kommer att falla något framåt. Vi får se hurudant det blir. I annat fall återkommer vi.

Fru talman! Jag begärde ordet närmast med anledning av att herr Wikner sade — och jag tror att fru Ludvigssons anförande hade ungefär samma andemening — att utskottet har behandlat denna fråga ganska lättvindigt. Jag frågar herr Wikner hur han kan påstå detta. Om det skall vara en sådan misstänksamhet mot utskottets behandling av en sådan här fråga, då kunde ju herr Wikner som är suppleant i utskottet ha infunnit sig och fört fram sina åsikter där. Jag vill hävda att det är ett helt felaktigt påstående. Vi har behandlat denna fråga på precis samma sätt som alla de övriga. De nuvarande reglerna bygger på skogsbruksutredningens förslag som avlämnades för något år sedan. Utredningen är också, som herr Hansson i Skegrie sagt, oförhindrad att vid sitt fortsatta arbete ta upp den fråga det här gäller. Den sammanhänger ju också med helt andra frågor, nämligen med underhållet till dessa vägar. Det totala permanenta bilvägnät som är av intresse för skogsbruket uppskattas till i runt tal 165 000-170 000 km. De bidrag som förekommit har utgått egentligen ända sedan 1933, men det har inte byggts mera än 20 000—25 000 km vägar med statliga bidrag. Häri ingår då de vägar som har byggts med AMS-medel. De vägar som har tillkommit genom statens medverkan utgör således en mycket liten del av det enskilda bilvägnät som har karaktären av väg för skogsbrukets behov. Ett generellt villkor att bidrag till skogsbilvägar skall förknippas med skyldighet att hålla vägen öppen för allmänheten löser således inte de problem som påtalas i motionen. Vidare är ju de aktuella skogsbilvägarna, som här har sagts, ofta komplement till ett befintligt vägsystem, som har byggts utan bidrag. De aktuella skogsbilvägarna byggs ofta samfällt av ganska många skogsägare. Svårigheten att praktiskt lösa förbudsfrågan leder därför till antaganden att just dessa vägar är avstängda för allmänheten i mindre omfattning än andra vägar. Härtill kommer, som jag nyss sade, att frågan om allmänt begagnande av enskilda vägar är förknippad med frågan om väghållarens ansvar för vägens trafikbarhet. Man torde inte komma förbi detta problem utan att samtidigt ta ställning till frågan om underhållsbidrag till dessa vägar. I en motion 1970 behandlades frågor om underhållsbidrag till skogsbilvägar, och den motionen överlämnades till skogsbruksutredningen, som således har möjlighet att komma igen i detta sammanhang. Fru talman! Jag yrkar liksom herr Hansson i Skegrie bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att dessa skogsbilvägar har mycket stort intresse för det rörliga friluftslivet, och det vore naturligtvis utomordentligt trevligt om de kunde användas i största utsträckning för sådana ändamål. Men det är en hel rad faktorer som gör att vägar som är byggda enbart för skogstransporter svårligen kan öppnas generellt för fritidstrafik. Många av de faktorerna sammanhänger med trafiksäkerheten. Vägarna är inte byggda till sådan bredd att de tål någon större trafik. De är i allmänhet ganska smala. Kurvradierna är små, och därav följer att siktförhållandena i kurvorna är dåliga. Det finns i allmänhet alltför få parkeringseller uppställningsplatser för bilar, och det har i väldigt många fall medfört att parkerade personbilar kommit att stå i vägen för nyttotrafiken. Man ställer en personbil vid vägkanten utan att bekymra sig om att en tung timmertransport kan komma förbi. Man kanske tror att det går, och så ger man sig ut i skogen och plockar svamp eller vandrar till en sjö och fiskar och är borta många timmar. Under tiden skall timmerlastbilar på 25 ton passera. Förarna vågar inte ge sig ut på kanten så långt att de kommer förbi, och så blir lastbilarna stående. När de försökt sig på att köra förbi har det hänt att bilarna har vält med åtföljande utomordentligt Det här är realistiska problem av mycket stor omfattning för dem som skall utnyttja skogsbilvägarna för nyttotransporter. Svåra trafikolyckor har inträffat på grund av höga hastigheter på de smala vägarna med deras tvära kurvor, och personbilar som parkerats felaktigt har ställt till mycket trassel. Vidare förhåller det sig så att den snabba trafiken sliter de här grusvägarna väldigt hårt. Någon sade här tidigare att små lätta personbilar inte sliter så mycket som tunga timmertransportbilar. Jo, det gör de visst, ty de kör så mycket fortare att de sprutar ut gruset i dikena och förstör vägen och förorsakar ett mycket dyrbart underhåll. Herr Larfors sade att man kan begränsa hastigheten genom att sätta upp skyltar. Ja, visst kan man sätta upp skyltar, men därmed begränsar man inte hastigheten. Inte många bryr sig om skyltarna. Vi vet ju hur bedrövligt dålig efterlevnaden av hastighetsbegränsningarna är på våra stora vägar. Vi som försöker köra laglydigt med 90 km blir ständigt omkörda av tiotals eller hundratals bilar som kör med 100, 110, 120 km. Det är ju vardagsmat ute på vägarna. Där finns ju ändå polisövervakning, även om den är gles. Men vem skall övervaka hastighetsbegränsningarna på skogsbilvägarna? Det finns ingen människa som kan göra det. Följaktligen skulle det vara ett slag i luften att sätta upp skyltar, hur många det än är. Jag tror inte att man utan att göra vidlyftiga ombyggnadsarbeten och införa slitageunderhåll med statsbidrag kan öppna dessa vägar för trafik som inte sammanhänger med skogsbruket. De nuvarande reglerna om högre statsbidrag till huvudvägar som förutom skogsbrukets transporter även skall tjäna friluftslivets infördes 1965 efter förslag av skogsbruksutredningen. Då rådde det inga delade meningar i riksdagen om detta. Att anslagen inte kommit till användning och förbrukats i den utsträckning som man då trodde beror förmodligen på att planeringen av dessa kombinerade skogsbruksoch fritidsvägar inte kom i gång i den omfattning som man räknade med. Jag menar att alla skäl — bortsett från friluftslivets egna, och de måste underordna sig nyttotrafiken — talar för att man inte skall bifalla dessa riksdag efter riksdag återkommande yrkanden om att skogsbilvägarna skall öppnas för privata transporter. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag kan helt instämma i vad herr Turesson sagt och vill bara tillägga att möjligheten att få ett till 70 procent eller mer förhöjt statsbidrag för att kunna kombinera skogsbiltransporter med transporter av annat slag uppenbarligen inte varit tillräcklig för att stimulera dem som bygger skogsbilvägar. Om man i framtiden skall nå den effekt som man avsåg med detta beslut, då krävs helt andra bidragsmöjligheter — kanske 100 procent till byggnadskostnaderna och sedan framför allt underhållsbidrag. Men som här tidigare understrukits är det faktiskt så att den lätta trafiken med personbilar gör avsevärd skada på dessa vägar. Jag har på min gård en del skogsbilvägar, och jag har sett hur stor skada den allmänhet som i oförstånd åker in på olämpliga tider gör på dessa vägar. Jag har inte stängt av dem, men man får lida mycket för det. Det blir spår, bilisterna stänker undan grus genom att köra alltför fort osv. Herr Wikner säger att man bör stänga av vägarna vid sådana olämpliga tillfällen. Det är lätt sagt. Men det är inte så lätt att passa dessa tillfällen. Plötsligt kommer det ett regn som gör det olämpligt att köra in på vägen, men så är det någon bilist som inte förstår detta och som gör ganska väsentlig skada. Jag tycker i och för sig att det är angeläget att man skall låta allmänheten komma in på skogsbilvägarna, och de allra flesta skogsägare stänger faktiskt inte av sina vägar utan låter allmänheten komma in där. Men så småningom blir man — i synnerhet om man bor i närheten av storstäderna — frestad eller tvingad att stänga av vägarna på grund av de betydande skador som just personbilarna anställer på dem. Man kanske tycker att det är de stora tunga lastbilarna som i första hand skulle fresta på vägarna. Men herr Wikner vet bättre än någon annan att lastbilarna så långt möjligt hämtar virket från skogen när vägarna är frusna eller torra. Dessa lastbilsförare förstår bättre än allmänheten när det är lämpligt att använda skogsbilvägarna. De berörda vägarna är inte byggda som vanliga allmänna vägar där man kan åka vid vilken väderlek som helst utan de är ofta mycket känsliga under olämpliga väderleksförhållanden. Jag skulle tro att denna fråga kommer att tas upp av skogsbruksutredningen, men skall man vinna framgång med tanken måste det ges helt andra bidragsmöjligheter för de vägar som man önskar öppna för allmänheten.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag förlänger debatten, men att frågan är brännande aktuell framgår av att så många talare har varit uppe. När jag sade att motionen har behandlats lättvindigt avsåg jag det förhållandet att utskottet säger att skogsbruksutredningen är oförhindrad att ta upp den. Det tycker jag är ett lättvindigt sätt att göra sig av med en viktig fråga. Upplåts vägar för allmän trafik — således den trafik som jag har avsett — bör rimliga bidrag ges till underhållet; det är inte mer än rätt och riktigt. Herr Mossberger sade att jag hade haft möjlighet att delta i behandlingen i detta ärende. Visserligen ligger skatteutskottet, i vilket jag är ordinarie ledamot, vägg i vägg med jordbruksutskottet, i vilket jag är suppleant, men inte heller jag kan dela mig och sitta i två utskott samtidigt. Jag måste sköta mitt ordinarie ledamotskap först och främst. Däremot framförde jag faktiskt mina synpunkter till några ledamöter i jordbruksutskottet och hoppades att motionen skulle behandlas välvilligt. Beträffande trafiksäkerheten har det talats om att vi kan införa hastighetsbegränsning, ordna mötesplatser osv. Den saken går alltså att klara om man tror på att hastighetsbegränsningar gör någon nytta. Herr Turesson trodde inte på dem. Om man inte tror på dessa skyltar är det väl lika bra att vi tar bort alla hastighetsbegränsningar. Men åtminstone vi som stiftar lagarna bör tro på dem. Visst sliter de mindre bilarna vägen, de sprätter upp grus m.m., men med rimlig körning tror jag att de gör mindre skada än de större bilarna. Vi har inte så dåliga skogsbilvägar i Norrland, herr Hedin, att vi bara kör på dem vintertid när det är fruset — det går tunga skogstransporter hela året om på våra skogsbilvägar. Herr Hedin talade om andra vägar än de som jag har nämnt.
Fru talman! När herr Wikner skulle försöka förklara vad han menade med att utskottet hade behandlat frågan lättvindigt sade han att det var lättvindigt att vi bara hade skickat motionen till skogsbruksutredningen. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att vi inte har skickat motionen dit; vi har funnit att den inte bör föranleda någon åtgärd.
Fru talman! Herr Wikner ville göra gällande att jag inte trodde på skyltar på vilka det står att hastigheten är begränsad. Visst tror jag på dem, och jag försöker också leva efter dem, men det beklagliga är att en mycket stor del av trafikanterna inte bryr sig om dem även om de tror på dem.
Fru talman! Till herr Mossberger vill jag säga att jag visst inte undervärderar skogsbruksutredningens arbete. Men det hade varit bättre om utskottet hade sagt: Vi skickar motionen till skogsbruksutredningen. Då hade denna varit tvingad att ta upp motionen. Det är så jag menar.

Fru talman! Jag har tillsammans med några ledamöter från olika partier lagt fram en motion, där vi tagit upp frågan om bristen på råvara till den norrländska massaoch pappersindustrin. En bristsituation torde bli ett faktum i mitten av 1970-talet. Företrädare för skogsnäringen i hela Norrland har i april månad i fjol framfört de här farhågorna till regeringen, och de har också framlagt förslag om hur näringen och samhället gemensamt skulle kunna lösa problemen. Det förslag som har framlagts är i stort sett detsamma som det man har utformat, provat och praktiserat i Finland med ett gott resultat. Det har också utarbetats av sakkunniga på området och är följaktligen enligt min mening väl förankrat i verkligheten. Jag är mer än väl medveten om att förslaget innebär kostnader av rätt stor omfattning; det har sagts någonting om 80—90 miljoner kronor, vill jag minnas. Det skulle innebära att statsmakternas bidrag kommer upp i storleksordningen 40—50 miljoner kronor, om hela det här programmet skall kunna genomföras. Det är i alla fall rätt klart att såväl produktionseffekten som sysselsättningseffekten blir utomordentligt stor. Att detta är angeläget fick vi reda på så sent som i måndags kväll i ett utmärkt TV-program, där en företrädare för en av de större skogsindustrierna — kanske den största — i Norrland pekade på just det här förslaget och faktiskt också på de siffror som vi i motionen hade angett. Framför allt gällde det sysselsättningseffekten; det är fråga om en ökning med ca 4 000 helårsarbetare. Vad de berörda bygderna anbelangar är detta alldeles självfallet utomordentligt väsentligt. Vi är i högsta grad medvetna om att den utveckling som vi haft inom skogsnäringen har fört med sig problem när det gäller sysselsättningen för folk ute i glesbygderna, problem som faktiskt har lett till att många bygder och samhällen kommit i fara vad gäller möjligheten att ge människorna i området en tillfredsställande service. Men det är inte bara detta att de åtgärder vi har föreslagit ger människorna i de här bygderna en sysselsättning, åtgärderna har också ett exportvärde. Resultatet av dem innebär att man kan räkna med en ökning av exporten på ca 600 miljoner kronor per år, och det är ju betydande summor. Följaktligen är vi rätt övertygade om att de här åtgärderna ur samhällets synpunkt på längre sikt kommer att vara en utomordentligt god satsning. Utskottet har ställt sig ytterst positivt till motionen, och jag har följaktligen inte anledning att framställa något eget yrkande utöver utskottets. När jag har tagit till orda är det bara därför att jag har velat framföra förhoppningen om att departementschefen så fort det sig göra låter vidtar de åtgärder som vi i den här motionen har föreslagit. Vi hoppas att den skogspolitiska utredningen skall framlägga sitt förslag redan i år. Blir det fallet borde möjligheter finnas att förelägga nästa års riksdag en proposition, som vi också i motionen har föreslagit. Fru talman! Jag gör inget eget yrkande, jag vill bara uttala en förhoppning om ett så snabbt resultat som möjligt. Vi är väl medvetna om att det behövs för dessa bygder. Ur samhällets synpunkt är det också en riktig och vällovlig investering.

Fru talman!

Alltsedan 1967 års jordbruksbeslut, då just denna viktiga del i fråga om rationaliseringen av det svenska jordoch skogsbruket undantogs, har jag och några medmotionärer till riksdagen varje år framfört denna hemställan. Varje gång har motionen avslagits under motivering att den statliga skogspolitiken var under prövning i den skogspolitiska utredningen. Varje gång har vidare utlovats att ifrågavarande utredning beräknas slutföra sitt arbete under den närmaste tiden. Motiveringen är likartad i jordbruksutskottets betänkande nr 14 för innevarande år.

Vi skriver i dag den 24 mars 1971. Det har gått fem år sedan denna viktiga jordbrukspolitiska fråga första gången behandlades, och varje gång har det utlovats att utredningen står inför ett avslutande. Nu börjar man ifrågasätta huruvida utskottet och även jordbruksministern rör sig med verkliga fakta i samband med uppgifter omkring skogspolitiska utredningens slutbetänkande. Statligt kreditstöd till förvärv av familjeskogsbruk är ett angeläget problem. Rationaliseringsfrågorna rörande jordoch skogsbruket kan aldrig lösas ändamålsenligt i sin helhet innan en möjlighet finns att åstadkomma just dessa familjeskogsgårdar. Det är hög tid att vi löser problematiken härutinnan i denna de accelererade jordbruksnedläggningarnas tid. Fru talman! Jag skall inte ställa något yrkande i dag. Jag har bara velat framföra dessa synpunkter med den förhoppningen att uppgiften i årets riksdagsberättelse, att skogspolitiska utredningen beräknas avsluta sitt arbete i år, denna gång skall vara med verkligheten överensstämmande.

Fru talman! Jordbruksutskottet har buntat ihop ett par motioner här som kanske inte är helt likartade och därför borde ha behandlats var för sig. Det är nr 31 om djurens ombudsman av herr Sjöholm och mig och nr 101 av mig m.fl., som gäller översyn av djurskyddstillsynen, särskilt med tanke på att vi behöver bättre utbildning av tillsynsmän. Jag vill säga att utskottet skriver mycket välvilligt och förstående i saken. Det har förvisso de senaste åren blivit en annan ton i skrivningarna när det gäller djurskydd, och det hälsar vi med stor tillfredsställelse. Vi tycks vara överens om att inte allt är som det skall vad djurskyddstillsynen beträffar. Det har vi också framhållit i motionen, och jag skall inte uppehålla tiden med att relatera det ytterligt svåra fall som där är noterat från ett svenskt slakteri och som visar hur det kan gå till när man har med sjuka djur att göra. Djurskyddstillsynen kommer säkert att fungera bättre om straffbestämmelserna för djurplågeri vidgas, så att de också omfattar icke uppsåtliga handlingar. Men en sådan åtgärd utesluter inte behovet av en bättre utbildning för tillsynsmännen, så mycket mer som kommunerna efter 1974 ju blir stora områden. Det blir 272 storkommuner, som då får bättre ekonomiska möjligheter att ha heltidsanställda tillsynsmän. Det blir också den vinningen att en tillsynsman i en stor kommun inte har samma relationer som tidigare till djurägare i kommunen. Men det kräver som sagt att man tar itu med utbildningsfrågan bättre. Utskottet tycks leva i den föreställningen att allt är väl beställt på den punkten. Man hänvisar till den verksamhet som veterinärstyrelsen bedriver. Men veterinärstyrelsen är ju i brist på medel synnerligen ställd när det gäller utbildningen här. Det är ingalunda kurser man ordnar, utan det är ett par informationsdagar för varje län — det blir det på sin höjd — för tillsynsmännen, som kommunernas hälsovårdsnämnder skickar till de här dagarna. I sammanhanget kan jag väl också med beklagande konstatera att man planerar att avveckla veterinärstyrelsen och överföra dess uppgifter på andra myndigheter. Vi efterlyser alltså en utbildning med tanke på de alltmer kvalificerade uppgifter som kommer att åläggas tillsynsmännen i de stora kommunerna. Det växer ju fram allt fler institutioner som sysslar med djurexperiment — vi har läkemedelsindustrin och liknande — och som kräver en kvalificerad tillsyn. Det måste till ett grundligt studium av gällande författningar om handläggningen av sådana här ärenden. Det vill till en avsevärd kännedom om djurhållning av olika slag och hur de olika rationaliseringsåtgärderna inverkar på djurhållningen och djurens trivsel och allmänna status, djurens smärtmekanismer och annat. Det är rätt stora fält som rimligen inte kan stökas undan bara på någon informationsdag. Grundligheten i utbildningen är så mycket väsentligare som ingripanden helt får ske på tillsynsmannens initiativ. Djuren har som bekant ingen talan och ingen ombudsman än, och den försumlige djurhållaren är naturligtvis inte heller att räkna med i sammanhanget. Vi anförde i motionen att någon representant för djurskyddsorganisationerna också borde vara med som handledare i en sådan här planerad utbildning. Det har inte utskottet yttrat sig om. Som det nu är fyller ju djurskyddsföreningarna en stor uppgift när det gäller tillsynen. Medlemmarna där är inte, som många alltjämt tycks tro, överspända fanatiker. Där finns mycken erfarenhet och kunskap, inte minst kunskap om hur man spårar upp missförhållandena. Utskottet har som sagt inte skrivit någonting om den föreslagna utbildningen utan bara låtit sig invaggas i den föreställningen att allt är väl beställt. Det är med tanke på detta, herr talman, som jag yrkar bifall till motionen 101.

Fru talman! Den motion som herr Werner i Malmö och jag har väckt om inrättande av en befattning som djurens ombudsman är ju en gammal bekant. Vi driver djurskyddsfrågorna bl.a. därför att vi känner oss skyldiga att göra det. Ute i landet finns det faktiskt en mycket stark opinion i de frågorna. Det finns ett starkt djurskyddsintresse. Och de många djurvännerna bör ha talesmän också i denna församling. Jag vill börja med att instämma i vad herr Werner anförde på en mycket viktig punkt av djurskyddet, nämligen den hur man skall kontrollera att djurskyddet verkligen fungerar. På papperet har vi ett ganska bra djurskydd, men det fungerar inte särskilt bra i praktiken. Vi har ännu många missförhållanden kvar. Och det värsta är när sådana missförhållanden blir långvariga och så att säga etablerade. Då suddas de ut som missförhållanden och blir bara något bestående, något som alla människor mer eller mindre accepterar så småningom. Bandhundseländet är t.ex. ännu inte helt avskaffat. Många hundar får fortfarande stå och lida i trasiga lådor och kojor. Eller vi kan ta djurfabrikerna för svin och höns, där man producerar fläsk och ägg. Det är anläggningar som medför vad jag vill karakterisera som kvalificerat djurplågeri. Där har djurplågeriet just blivit etablerat. Ingen ingriper längre mot det. Likaså kan man diskutera travoch galopptävlingarna. Många anser att det i sådana tävlingar ingår inslag av djurplågeri, man piskar hästarna för att få dem att hoppa över hinder som de helst vill undvika. Eller vi kan ta djurförsöken, som herr Werner också var inne på. Jag är inte motståndare till dem, eftersom jag tror att de är nödvändiga, men man skulle säkerligen kunna göra en hel del för att begränsa försökens omfattning och kanske också göra dem mera smärtfria. Och framför allt bör inte staten, som nu faktiskt ibland händer, göra sig skyldig till häleriförseelser. Staten köper nämligen upp djur, som man kan ha anledning misstänka är åtkomna på oärligt sätt. Statliga myndigheter köper många gånger upp djur av vem som helst som erbjuder dem, och där man borde ha anledning misstänka att djuren är stulna. Jag finner det mycket anmärkningsvärt att något sådant kan försiggå. Slutligen har den s.k. nöjesjakten vissa mycket otillfredsställande inslag. ”Djurvännerna” där är så beskaffade, att de går ut och sprider död och fasa bland sina vänner. Det bör vara ett mycket ensidigt vänskapsförhållande som där råder; djuren betackar sig säkerligen för den beteckningen. När det nu finns så många missförhållanden kvar på detta område, har vi under ett par år försökt att få en tjänst som djurens ombudsman inrättad. Jag vet mycket väl att jag då får som svar — det står också i jordbruksutskottets betänkande, som för övrigt är skrivet i en mycket djurvänlig anda, det vill jag betyga; i det avseendet skiljer det sig fördelaktigt från det tidigare tredje lagutskottets utlåtanden — att vi ju har veterinärstyrelsen. Där skall man se till dessa frågor. Ja visst, men jag menar att en djurens ombudsman skulle vara något helt annat, en verklig djurvän — t.ex. en jurist eller en veterinärmedicinsk expert — men inte något ämbetsverk. Nu är det ju dessutom så populärt med ombudsmän. Vi har t.ex. riksdagens justitieombudsman, pressens ombudsman och konsumentombudsmän. Vi menar att denne djurens ombudsman skulle ha en verksamhet av motsvarande slag — givetvis med nödiga förändringar. Han skulle övervaka exempelvis att kontrollen är tillfredsställande, han skulle slå ned på missförhållanden och ta initiativ i lagstiftningsfrågor. Han skulle också vara så att säga en klagomur för allmänheten, en instans dit man kunde vända sig när man upptäcker något som är otillfredsställande. Jag tror det skulle bli av mycket stor betydelse om man kunde inrätta en sådan tjänst. Det kan ju inte vara någon större svårighet att administrera den och inte medföra några större kostnader heller. Jag tror, fru talman, att tiden arbetar för dessa idéer. Så småningom kommer vi kanske att få en djurens ombudsman. Det hjälper att arbeta för dessa idéer. Herr Werner berörde att vi nu efter en del försök från vår sida får djurplågeriparagrafen ändrad så att den också kommer att omfatta vårdslöshet vid behandlingen av djur. Det är ju ett framsteg. Vi ser det som glädjande att utskottet i den allra sista meningen säger att man för närvarande icke anser det befogat att vidta någon ändring. Det där lilla ”för närvarande” har givit oss en gnista hopp. I det ligger kanske att inställningen i utskottet så småningom kan bli en annan. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionen 31.

Fru talman! Det gläder mig att herr Werner i Malmö uttalade sin tillfredsställelse över att utskottet har skrivit positivt i dessa frågor, som rör ett bättre djurskydd. Men jag reagerar bestämt när han gör gällande att betänkandet andas att utskottet tycker att allt är väl beställt. Det har vi nog inte sagt någonstans. Jag kan heller inte acceptera herr Sjöholms yttrande att djurplågeriet kan bli så vanligt att man blundar för det och accepterar det. Jag undrar om det över huvud taget förekommer att man är fullt medveten om djurplågeri men blundar för det. Jag reagerade också mot att herr Sjöholm alldeles särskilt underströk — det är inte första gången — att djurfabriker är kvalificerade djurplågerianstalter. Jag skall gå in närmare på det sedan. Men jag vill först säga att jag har den allra största respekt för den omsorg om djuren som motionärerna så ofta lägger i dagen. Den delar vi nog alla. Djurplågeri får under inga förhållanden förekomma, om det kan förhindras. Men jag hade gärna sett — och det har jag tänkt många gånger under årens lopp när herrarna agerat här — att man hade byggt litet mera på realism och litet mindre på tyckande och känslotänkande. Jag reagerar som jag sade mot att man alldeles särskilt vill föra fram djurhållningen i jordbruket i detta sammanhang. Det gör man gång på gång. Det anförs som exempel i en av motionerna, och det har även framhållits här. Jag vill erinra om ett TV-framträdande som herr Werner gjorde häromåret från Svedala. Hela resonemanget gick där ut på att kvalificerat djurplågeri i viss form enligt hans mening förekom just i jordbruket. Men genom att man företrädesvis rör sig med dessa djur kastar man enligt min mening oberättigade misstankar på jordbrukarna i gemen, som om de vore kvalificerade djurplågare. När man håller stora hundar inlåsta i en trång stadsfastighet och bara låter dem komma ut någon liten stund på dagen, är inte det djurplågeri? Är det inte djurplågeri att stänga in burfåglar t.ex. i en lägenhet? Förekommer det djurplågeri på Skansen och i andra djurparker, där man har vilda djur i en onormal miljö? Men jag har aldrig hört att herrarna någon gång yttrat sig om de djuren. Vi är nog alla överens om att djurplågeri icke får förekomma vare sig det sker avsiktligt eller på grund av oförstånd. Men var gränsen går mellan vad som är djurplågeri och vad som inte kan sägas vara det — ja, det är många gånger en omdömesfråga där sunt förnuft och känslotänkande får försöka komma överens. Som jag nämnde talar man i huvudsak om tamdjuren vid jordbruket. Där får det givetvis icke heller förekomma något djurplågeri. Det är alldeles klart, och på den punkten säger djurskyddslagen tillräckligt tydligt ifrån; vi har ganska stränga bestämmelser i vår djurskyddslag om hur djuren skall hanteras. Det ligger nog också i alla djurhållares intresse — i varje fall gäller det dem som jag känner bäst, jordbrukarna — att de behandlar sina djur så väl som möjligt. De fall av missbruk som där kan förekomma är sannolikt mycket sällsynta, om man räknar dem i förhållande till den omfattande djurhantering som förekommer i svenskt jordbruk. Vi måste så effektivt som möjligt beivra alla fall, där det finns anledning att ingripa. Jag vill emellertid än en gång säga, att i förhållande till djurhållningens omfattning är det relativt få fall. Och man får inte införa så rigorösa bestämmelser att jordbrukets djurhållning kommer att onödigtvis försvåras. Om herrarna finge lov att utforma bestämmelserna är jag rädd för att dessa komme att bli sådana, att djurhållningen i hög grad försvårades eller kanske omöjliggjordes. När man riktar sig mot djurfabrikerna, kan det vara fullt i sin ordning. Jag är heller ingen vän av djurfabrikerna, men mina utgångspunkter är andra än herrarnas. Varför har vi dessa djurfabriker? Jo, därför att konsumenterna vill ha så billiga livsmedel som möjligt, och man tror åtminstone att vi med den typen av djurhållning får fram billigare livsmedel på grund av att man kan reducera arbetskraften så mycket som det över huvud taget är möjligt. Staten stöder ju också den formen av djurhållning. Om vi skall rikta kritik mot dessa djurfabriker — och det tycker jag att vi skall göra — så skail den riktas mot det förhållandet att man håller för många djur per vårdare, icke mot själva formen för djurhållning. När man håller så många djur per vårdare — låt oss säga 3 000 å 5 000 — hinner vårdaren inte observera om det finns sjuka eller skadade djur i besättningen och dessa får då tills vidare gå där. Men om en mindre jordbrukare håller djur under samma former, är då också det djurplågeri? Om en småbrukare håller exempelvis tio grisar i en box — jag skulle tro att det är samma antal som i djurfabrikerna — och fem höns i fem ”enmansburar”, om jag får kalla det så, sker där samma slag av djurplågeri som om man håller 1 000 grisar i 100 burar och 10 000 höns i 10 000 burar? Djurplågeriet är i så fall precis detsamma enligt herrarnas mening. Det behöver inte utgöra djurplågeri därför att man har djurhållningen i en viss form. Men har man så många djur att man inte hinner övervaka dem, då har herrarna rätt. Därför tycker jag att man skall vara litet mer nyanserad när man talar om detta. Jag kan aldrig tänka mig att motionärerna vill att det konventionellt bedrivna jordbruket skall ändra sin djurhållning så att den inte längre är rationell. Jag kan ta ett exempel. Är det kvalificerat djurplågeri när man på gammalt traditionellt sätt håller ett nötkreatur bundet hela vintern, kanske hela året, så att det bara kan resa sig och lägga sig? Jag har aldrig hört herrarna anmärka på det. Det är den moderna och rationella djurhållningen som herrarna vänder sig emot. Men ert resonemang drabbar det konventionella jordbruket. Det finns bevis på att djur som föds upp under rationella förhållanden lämnar utmärkta resultat. Grisarna klassificeras högt. Hönsen värper förträffligt. Hade de varit utsatta för djurplågeri, skulle jag tro att de inte hade gjort det. Eller hur? Var går gränsen mellan det stadium när en häst utför ett normalt arbete och det stadium när den såsom arbetshäst eller sporthäst drivs utöver sin förmåga och man kommer över till djurplågeri? En lag måste ändå ha en viss tolerans. För en tid sedan svarade justitieministern på en fråga. Jag tror att den var ställd av herr Werner eller herr Sjöholm. Justitieministern sade att han tänkte utreda frågan om en ändring av djurskyddslagen i den riktning som herrarna har räknat med. Utskottet har även skrivit att vi förutsätter en sådan ändring. Jag hoppas för min del att justitieministern, när denna utredning skall tillsättas, tar med folk som är praktiskt kunniga och inte bara teoretiker och tyckare. Det är nödvändigt om man här skall kunna förena en normal djurhållning med den rationaliseringstakt som krävs. Man kan fråga sig om konsumenterna är villiga att betala de priser livsmedlen skulle betinga om de skulle produceras i gamla och omoderna stallar. Det kan man knappast begära. Det är då, som jag sade, väldigt svårt att anmärka på den moderna djurhållningen i princip. Man får lov att vara litet nyanserad. Ja, fru talman, jag har ägnat denna motion litet för lång tid — det vill jag gärna erkänna. Men jag har i flera år stillatigande lyssnat till herrarnas enligt min mening något känslomässiga debatterande. Därför har jag här velat framhålla att det gäller att finna den gyllene vägen mellan vad som är praktisk och nödvändig djurhållning och vad man inte kan tycka vara en godtagbar sådan. Jag vill till sist än en gång erkänna min respekt för den goda vilja herrarna har. Den delar vi alla. Ni är inte alls ensamma om den. Jag tror inte att det är någon i denna kammare som vill stå upp och försvara djurplågeri, men jag har åtminstone velat försöka säga att frågan inte är så enkel som man vill göra den till. Til syvende og sidst är det en tillämpning av djurskyddslagen som det här är fråga om. Kan man utöver alla de instanser som redan finns inrätta ännu fler, så å la bonne heure — då må man göra det; det finns dock redan en hel del sådana. Jag vill bestämt understryka att svårigheten alltid ligger i att kunna skilja mellan vad som är verkligt djurplågeri och vad som ser ut att vara det men som inte är det. I det exempel som herr Werner tagit upp har det varit polisundersökning, och jag förmodar att såväl polismyndigheten som vederbörande veterinär kommit fram till att det icke var djurplågeri i vanlig mening. Man kan säga att det var brukande av våld, vilket många gånger är nödvändigt vid ett slakteri. Den som någon gång besökt ett sådant blir på det klara med att man ibland måste ta i litet hårdare än vad man tycker borde vara nödvändigt. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Allt är väl beställt — det tyckte herr Hansson i Skegrie inte om att jag sagt att utskottet uttryckt som sin mening. Men jag sade så bara på en punkt, herr Hansson, nämligen i fråga om utbildningen av tillsynsmän. Där tycks man anse att allt är väl beställt. Herr Hansson berörde inte heller utbildningsfrågan i sitt anförande, vilket var beklagligt. Det anförande som herr Hansson höll skulle enligt min mening mycket väl i vissa delar kunnat hållas på vilket årsmöte som helst i en djurskyddsförening. Mycket av det han sade vill jag gärna skriva under på. Vi dömer naturligtvis inte ut alla former av djurhållning. Vi vet att på sina håll är allt korrekt, riktigt och bra medan det på andra håll förekommer uppenbara missförhållanden. Vad gäller djurfabrikerna och TV-programmet i Malmö så var det inte djurfabriker det var fråga om den gången utan kastrering av grisar utan bedövning. Jag var i mycket gott sällskap den gången; jag tänker inte på grisarna utan på stadsveterinären i Malmö, Niléhn, som var av precis samma mening som jag. Han ansåg att sådant var plågsamt för djuren och med rätt enkla medel skulle kunna förhindras. Att jag förde djurhållningen på tal berodde inte på någon ovilja hos mig gentemot lantbrukare, som jag för resten själv stammar från, utan det berodde på att jag fick ta del av listan över de ämnen som veterinärstyrelsen har på sina informationsdagar. Där förekommer information i djurhållning av olika slags djur m.m. Det var en mycket fyllig matsedel, och det slog mig genast att denna undervisning inte kunde få någon rimlig behandling på så kort tid. Herr Hansson i Skegrie balanserar litet fram och tillbaka. Vi är väl egentligen ganska överens när det gäller djurfabrikerna och kommersialiseringen av djurhållningen i akt och mening att pressa priserna till konsumenternas fromma. Men hur långt får man gå? Man kan väl ändå inte låta prispressen gå gå ut över djuren, deras trivsel och deras berättigade behov? Vi är visst inte ute efter landsbygdens folk. Vi vet synnerligen väl att det förekommer mycket djurplågeri i städerna. Det finns många stadsbor som håller sommarkatter osv., vilket vi lika starkt fördömer.
Fru talman! Herr Hansson i Skegrie sade att han gav uttryck för ett under åratal ackumulerat missnöje med motionärerna. Mot bakgrund av detta var han ändå trots allt mycket vänlig. Jag vill inte gå lika långt som herr Werner, som sade att herr Hansson skulle ha kunnat hålla detta anförande på en förening ”Djurens vänner”. Det hade nog inte varit helt lämpligt; det fanns väl en del inslag i hans anförande, som jag faktiskt vill opponera mig emot. Herr Hansson säger att vi inte är realistiska. Vad ligger det för orealistiskt i att föreslå att man inrättar en djurens ombudsman? Förekomsten av en riksdagens justitieombudsman är väl en realistisk anordning liksom även en pressens ombudsman eller en konsumentombudsman. Det är helt enkelt gjort för att få en bättre ordning. Herr Hansson frågade om det var djurplågeri att ha hundar i en lägenhet. När det gäller Skansens djur hade en djurens ombudsman kunnat ingripa, om han ansett det vara djurplågeri att hålla dem där. I vissa fall tror jag att det är det, och det har också börjat märkas en viss opinion mot detta. Vissa djur är säkerligen inte lämpliga att ha på Skansen. När det gäller stora hundar i lägenheterna kan sägas att de i alla fall kommer ut på kvällarna, herr Hansson, men herr Hanssons svin och höns kommer inte ut på kvällarna utan får stå i de trånga burarna dygnet runt. Släpp ut dem på kvällen då, så blir det ett jämförbart exempel. Nog är det djurplågeri, herr Hansson, att ha dessa höns stående i en trång ståltrådsbur. Herr Hansson vet säkert detta minst lika bra som jag, kanske bättre, men jag har varit i konkret mening intresserad av dessa frågor, därför att jag också är född på landet. Höns är lämpade för att springa ute och sprätta med sina kraftiga ben. Det är deras liv. Här står de i en ståltrådsbur. De får aldrig tillfälle att leva ett normalt hönsliv. Det är djurplågeri, herr Hansson. Herr Hansson säger att kon bara kan lägga sig ned eller stå där i sitt bås. Den kan dock lägga sig, men svinen i djurfabrikerna kan inte ens göra det. Så tätt är de packade. Särskilt grymt är detta när de skall föda kultingar, då de är uppställda i någon sorts anordning, där de inte kan röra sig och heller inte lägga sig ned. Jag instämmer i vad herr Werner sade om att man inte kan driva förbilligandet av livsmedel så långt att man gör eftergifter i fråga om ett gott djurskydd. Då har man gått för långt. Herr Hansson säger att hönsen värper bra och att svinen lämnar gott kött. Jag tror inte att det kan tas som intäkt för att de trivs. Man har på senare tid börjat säga att det i en del djurparker finns tigrar och lejon som till och med föder ungar. Men inte ens det anses vara ett tecken på att de trivs. Herr Hansson säger att det är låg dödlighet bland hönsen och svinen i djurfabrikerna. Jag kan ta ett annat exempel: det är mycket låg dödlighet bland fångarna på våra fångvårdsanstalter. Därmed kan inte sägas att deras tillvaro är människovärdig. Det är klart att dessa djur är skyddade från många faror, men jag tror att de, om de fick välja, hellre skulle vara ute, t.o.m. med risk för att bli tagna av en duvhök.

Fru talman! Herr Werner sade att jag balanserar fram och tillbaka. Det gör väl i allmänhet den som balanserar, för han står inte stilla. Men herrarna balanserar visst bara åt ett håll. Herr Sjöholm tyckte att mitt anförande skulle ha kunnat hållas inför en förening Djurens vänner. Jag trodde faktiskt att jag nästan gjorde det och att det i detta hus inte fanns några andra än djurskyddets vänner. Det är litet långsökt när herr Sjöholm jämför sin djurens ombudsman med riksdagens justitieombudsman. Här utsätts vi ändå inte för något liknande. Om jag hade haft höns, skulle jag en kväll ha släppt ut dem och kallat dit herrar Sjöholm och Werner för att hjälpa till att fånga in dem igen. Det skulle ha varit ett sant nöje — det må jag säga. Herr Werner anför i sin motion ett exempel på ett djur som inte ville gå fram till slaktbänken. Jag kan försäkra herrarna att om ni hade haft hand om en gammal slaktfärdig tjur som inte ville gå upp på slaktbänken och om herr Werner hade stått framför honom och bett aldrig så vackert och herr Sjöholm hade stått bakom honom och sagt mindre vackra ord, så blev det ändå som tjuren och inte herrarna ville ha det, såvida ni inte använde något litet av våld. Det är den gränsen som jag menar att man alltid får ha klar för sig. Beträffande den operation som herr Werner talade om är det riktigt att han fick medhåll av en veterinär, men han fick det inte av någon tillfrågad jordbrukare. Det är fråga om en så pass enkel operation att den förorsakar en så liten griskulting utomordentligt litet obehag. Tror herr Werner att vi har tillräckligt med veterinärer för att utföra alla sådana operationer? Skulle en jordbrukare som behöver operera en enda gris anlita en veterinär som kanske bor flera mil från honom? Det vore mycket billigare att slå ihjäl grisen. Men då kanske han begick djurplågeri, för vem vet om man inte då berövar grisen den eventuella glädje som några månaders längre liv skulle innebära. Har vi veterinärer till att kastrera alla renkalvar i detta land? Det tror jag inte heller att vi har. Vi kommer åter fram till frågan var den gyllne gränsen går.
Fru talman! Jag trodde inte jag skulle behöva dra det exempel som står i min motion, men nu måste jag göra det eftersom herr Hansson i Skegrie medvetet vanställer det: ”Slakteriarbetaren gick först och drog suggan i öronen, medan chauffören gick bakom och lyfte i suggans svans och samtidigt sparkade suggan baktill.

Däremot var man helt överens om att det förelåg djurplågeri. Jag tror inte det är så mycket känslotänkande hos oss, utan vi stöder oss på nog så realistiska fall.
Fru talman! Vi är inte så orealistiska som herr Hansson i Skegrie tror. När det gäller de höns som han sade att vi borde studera så vill jag tala om att jag faktiskt har vårdat höns i 20 år med en viss behållning för mig och kanske för hönsen också. Jag skulle däremot aldrig ha kommit på tanken att stänga in dem i en liten ståltrådsbur i vilken de skulle få stanna under hela sitt liv. Det skulle jag ha tyckt vara djurplågeri och det tycker jag alltjämt. På den punkten kommer jag icke att vika. Sedan missuppfattade herr Hansson mig. Det var inte jag som sade att herr Hansson lika väl hade kunnat hålla sitt anförande i en djurskyddsförening utan det var herr Werner. Jag var i stället av motsatt uppfattning. Herr Hanssons senaste anförande bekräftade att jag har rätt i den uppfattningen.

Fru talman! Det exempel herr Werner redogjorde för kan icke bedömas bara efter skriftens ord. Man måste först ha sett platsen och vilka andra möjligheter som stod till buds. Jag kan tala om för herr Werner att de moderna anordningarna för både hämtning och slaktning av djur är mycket humana. De djur som inte vill foga sig kan man ta upp på ett mycket bekvämt sätt genom en vinschanordning. Men hur skall man bete sig om djuret behagar lägga sig, herr Werner? Om det vägrar att resa sig — man kan ju inte lyfta det — skall man då bruka våld eller låta det ligga där? Man får inte kasta något falskt sken på slakterierna heller och säga att de brukar ett våld som inte behövs. Jag gratulerar herr Sjöholm till att åtminstone ha sysslat med höns — däremot gratulerar jag inte hönsen.

Fru talman! Trots glesbygdsförhållandena i denna kammare är det viktiga frågor som vi behandlar. Låt mig därför i korthet få uttala mitt stöd på en av de punkter vi behandlar, nämligen för en djurens ombudsman. Det är visserligen sant att hälsovårdsnämnderna och veterinärstyrelsen skall fullgöra vissa kontrollfunktioner. Men en särskild djurens ombudsman skulle på ett helt annat sätt bli en centralpunkt för allmänhetens synpunkter i dessa frågor. Det skulle bli ett organ som folk skulle känna det lätt att vända sig till. Man kan här jämföra med den långa kännedom vi har av justitieombudsmannaämbetet och senare med näringsfrihetsombudsmannen, konsumentombudsmannen m.fl. Detta gör att man skulle uppleva det mycket lättare att ta kontakt med en sådan ombudsman än med t.ex. ett ämbetsverk som veterinärstyrelsen. Jag ser alltså på frågan till betydande del med hänsyn till informationen i dessa angelägenheter och allmänhetens faktiska möjligheter att ta kontakter till djurens fromma. De ledamöter som hade så svårt att hitta i det gamla riksdagshuset borde ha förståelse för hur viktigt det kan vara för folk att kunna ta sig fram i labyrinter — i detta fall att hitta fram till de rätta organen och de rätta myndigheterna. En djurens ombudsman skulle det bli lätt att sprida upplysning om, lätt för folk att komma ihåg och lätt att nå. Detta är realism, det är inte känslotänkande — för att använda ett uttryck som tidigare förekommit här i debatten. Låt mig utöver detta få framhålla en viktig sak. Det behövs också ett ökat juridiskt skydd för djuren — där bl.a. vivisektionen sannerligen inte är en ljus punkt i vårt samhälle. Förslag om ändrade lagar och bestämmelser skulle på olika punkter lättare föras fram och bli samordnade av en djurens ombudsman. Jag yrkar alltså bifall till herr Sjöholms motion.

Fru talman! Jag har tidigare år deltagit i behandlingen av dessa ärenden i tredje lagutskottet. Jag kanske från början skall deklarera att jag inte är beredd att rösta för en djurens ombudsman. Det blir en rätt stor apparat, och jag är tveksam om det är den rätta metoden för tillsyn. Men nog fick man vid utskottsbehandlingen en känsla av att allt inte är väl beställt och att någon form av förbättrad tillsyn är nödvändig. Herr Hansson i Skegrie gjorde ett uttalande av ungefärligt innehåll att det är svårt att dra gränsen mellan rationell djurskötsel och åtgärder som inte är godtagbara. Det har han naturligtvis rätt i. Men då skulle jag vilja ställa den frågan till herr Hansson, om han anser att nuvarande förhållanden vid framför allt de s.k. hönsoch svinfabrikerna är tillfredsställande. Jag fäste mig vid en radiodiskussion, där en person som väl får anses vara i varje fall teoretiskt sakkunnig, nämligen docent Ekesbo vid institutionen för husdjurshygien i Skara, tog exempel just på olämplig form av svinskötsel vid djurfabrikerna. ”För att bringa ner skötselkostnaderna” — säger docent Ekesbo — ”hålls svinen i vissa stallar i boxar helt utan strö”. Men eftersom grisar är ”skapade för att söka sin föda under ständig aktivitet med trynet mot för att inte säga i jorden”, får de inte den sysselsättning de är vana vid. Dessa förhållanden jämte det trånga utrymmet m.m. gör att djuren blir stressade, vilket kan ta sig uttryck i att de börjar bita svansarna på varandra, och man får vidta särskilda åtgärder mot det. Det är alltså ett exempel på stressymtom. Djuren kan inte bita varandra när det är mörkt. Därför ordnar man förhållandena så att det är mörkt dygnet om. Även om jag är lekman, har jag väldigt svårt att tro att djuren trivs med detta. När herr Hansson säger att djuren dock reproducerar sig och att hönsen lägger ägg, är det väl ett gott betyg åt vårt sätt att fodra djuren och åt vårt avelsurval. Men är det verkligen ett bevis på att dessa stressymtom är ovidkommande? Jag vill ställa frågan till herr Hansson i Skegrie: Är inte ändå en förbättrad tillsyn påkallad just över dessa fabriker, som ju ibland drivs skilda från det konventionella jordbruket? Jag hade önskat att man i utskottsbetänkandet något hade berört vikten av att den forskning som bedrivs vid lantbrukshögskolans institut för byggnadsteknik intensifieras så att vi kan få fram godtagbara förhållanden på dessa områden. Jag tror, fru talman, trots allt inte att tiden ännu är mogen för den av motionärerna föreslagna åtgärden att tillsätta en djurens ombudsman, men jag har en bestämd känsla av att lagstiftningen när det gäller både uppsåtsrekvisitet vid djurplågeribrottet och tillsynsmöjligheterna är i behov av förbättring.
Fru talman! Jag ber att få svara på herr Ernulfs direkta fråga till mig om jag anser att denna fabriksmässiga djurhållning är tillfredsställande. På den svarar jag klart nej. Det är den inte när djurbesättningen är så stor att man icke har en tillfredsställande kontroll och uppsikt över djuren. Det är tyvärr alltför ofta fallet att en man sköter låt oss säga 5 000 djur. Han hinner inte ta bort de sjuka eller eventuellt skadade djuren. De får gå där så länge att de kanske blir nedtrampade av de andra. Men en vanlig jordbrukare med t.ex. 100 eller 200 djur hinner mycket väl varje dag kasta ett öga på vartenda djur och ser ögonblickligen, om något inte är friskt. Då tar han ut detta — det är i hans eget intresse att göra det. Men det intresset finns inte i svinfabriken och inte inom den ”fabriksmässiga” animalieproduktionen över huvud taget. Jag kan hålla med om att man gärna skulle se en ökad tillsyn över denna fabriksmässiga produktion, men låt oss vara på det klara med skillnaden i förhållande till den djurhållning som vanliga jordbruk bedriver under samma vårdform, dock med en väsentligt annan tillsyn.

Fru talman! För litet mer än ett år sedan ställde jag i andra kammaren en fråga till statsrådet Lidbom om han var villig att medverka till importförbud på skinn av sällsynta kattdjur. I år anhåller man i en motion, nr 1052, om förslag till en lag om förbud mot import av hud och pälsar tillverkade av skinn från dessa djur. Jordbruksutskottet avstyrker i sitt betänkande nr 16 motionen med några allmänna välvilliga fraser och motiverar avslaget helt enkelt med att citera statsrådets svar till mig förra året. Såväl statsrådet som utskottet säger att problemet måste lösas internationellt. Ja, det är naturligtvis riktigt, om det skall bli en verkligt universell lösning. Men FN har ju redan vädjat om hjälp till att skydda detta djurbestånd, som huvudsakligen finns kvar i de stora djurreservaten. Kan man inte skydda det, kommer de här djuren inom några tiotal år att finnas endast i de zoologiska parkerna och där hör de ju egentligen inte hemma. Det är att märka att de flesta djuren skjuts illegalt av tjuvskyttar. I ett TV-program för ett halvår sedan ungefär, som jag hoppas att några av kammarens ledamöter tittade på, såg man att djuren ofta skjuts med kulsprutegevär därför att skotten då kan avlossas från långt håll och skyttarna lättare undgår upptäckt. I stället händer det mycket ofta att djuren sargas svårt och får utstå lidande. Dessutom blir skinnen så illa åtgångna att det behövs flera hudar för att det skall bli en päls. I de länder där man skjuter dessa djur råder exportförbud. Skinnen förs illegalt till angränsande länder, och från de länderna exporteras sedan dessa skinn, bl.a. till Europa. Jag tycker att det är en skam för oss att en päls av skinn från de här kattdjuren — leopard, ozelot osv. — har blivit en statussymbol. Jag anser helt enkelt att vi genom att importera dessa skinn gör oss skyldiga till internationellt häleri och att vi uppammar smuggling och tjuvskytte. Utskottet nämner i betänkandet vad internationella djurvårdsunionen gör. Jag hoppas att utskottets ledamöter har varit medvetna om att Sverige inte är medlem i den unionen och att vi inte kan påverka dess ställningstagande; senare i år behandlas dock en motion med begäran om att vi skall bli medlemmar där. Vidare säger utskottet att problemkomplexet kommer att behandlas vid överläggningar mellan naturvårdsverket, veterinärstyrelsen och Svenska jägareförbundet. Jag tycker att det är väldigt lustigt. Kan det vara rätt forum? Man skjuter ju inte dessa djur i Sverige. Det enda jag kan tänka mig är att Jägareförbundet vid dessa överläggningar skulle kunna uttala sin mening om den här jakten. Annars kan jag inte förstå hur dessa överläggningar skall kunna påverka vårt ställningstagande. Fru talman! Vi i Sverige brukar ju vilja uppträda som världens samvete. Kunde vi inte i den här frågan låta en liten bit av det där samvetet få ljuda? Det är här visserligen indirekt fråga om gevär, men det är inte fråga om neutralitet eller någonting sådant. Flera stater i USA — den ena delstaten efter den andra — har infört importförbud på dessa skinn, och jag läste faktiskt i tidningarna i går olika uppgifter om att man i England antingen redan infört en blockad mot handel med skinn från fläckiga kattdjur eller att man skulle komma att införa en sådan. Jag har inte kunnat få konfirmerat vilket som var riktigt, men där har man alltså kommit så långt att man antingen har eller tänker införa blockad. Jag kan inte förstå varför inte vi skulle kunna göra detta i vårt land. Jag är alldeles övertygad om att de andra nordiska länderna snart skulle följa efter och göra sammaledes. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till motionen 1052.

Fru talman! Vi har i vårt land ännu ett fåtal, dock mycket värdefulla pälsdjur, och en överenskommelse mellan de organisationer som nämnts i betänkandet skulle kanske kunna resultera i att vi besinnar oss i rättan tid. Men det har sagts — som framgår av statsrådets svar — att därest en internationell överenskommelse om förbud för import av sådana skinn som fru Frenkel nämnde träffas, kommer vi att ansluta oss till den. Jag vill gärna hålla med fru Frenkel om att det förslag hon tagit upp är utomordentligt behjärtansvärt. Tyvärr är det såsom vi sagt så att åtgärder som begränsas till att gälla bara för oss här i Sverige träffar en alldeles för liten del av de djur som behöver skyddas, ty som fru Frenkel sade kommer det ändå att ske ett väldigt dödande helt i onödan. Om åtgärden skall bli effektiv, måste internationella bestämmelser komma till stånd. Därför bör denna fråga tas upp i internationella sammanhang, det är utskottets mening, och det framgår klart av betänkandet. Vi är sannolikt alla överens om att det är beklämmande hur vi människor under några årtionden eller århundraden lyckats ta död på en väldig mängd djur. På 300 år har vi hunnit totalt utrota 150 djurarter i världen, och vi är nu i färd med att utrota en hel del andra. Det rör sig ingalunda bara om tjuvskytte, som fru Frankel sade. Man jagar dessa djur Nr 49 i klart vinningssyfte. Låt mig ta ett exempel som ligger särskilt nära till Onsdagen den hands. För 300 år sedan fanns det 60 miljoner bisonoxar i Förenta 24 mars 1971 staterna. I dag har man ett litet fåtal kvar på något reservat. Man har dödat dem bara för dödandets egen skull. Man tog ofta inte ens vara på köttet. Det har sagts att dagsrekordet för den berömde Buffalo Bill var 250 bisonoxar, och de flesta fick ligga där de föll. Våra isbjörnar befinner sig nu i en utomordentligt kritisk situation därför att de jagas i vinningssyfte och inte för att man anser att de är farliga. Sköldpaddorna som man gör så fina damväskor av fångas nu i en sådan mängd att man hotar att helt utrota dem. Om jag är rätt underrättad befinner sig ungefär 250 djurarter nu i riskzonen, och om vi inte ser upp, så är de helt och hållet borta om några årtionden. Det är ett obetänksamt handlande med dessa tillgångar som världens befolkning här ägnar sig åt. Det räcker då inte, menar utskottet, med att vi i Sverige gör en demonstration och säger att vi inte vi vill ha dessa pälsverk. Problemet är tyvärr oändligt mycket större.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
Fru talman! Jag är alldeles överens med herr Hansson i Skegrie om att det är ett väldigt stort problem och att vi här i lilla Sverige inte kan lösa hela detta stora internationella problem. Men vi måste väl börja någonstans. Herr Hansson nämnde sköldpaddorna. Det har bildats en organisation för att skydda dem, och jag läste i förra veckan att det hade införts förbud mot att fånga sköldpaddor. För dessa djur har alltså någonting nu gjorts. Vidare sade herr Hansson att en sådan lag som jag föreslår bara skulle bli en demonstration. Jag tror inte att det bara blir en demonstration. Vissa delstater i Förenta staterna har infört importförbud. England har också infört det. Vi måste i Europa — jag upprepar det — börja någonstans. Jag är alldeles övertygad om att om vi införde importförbud skulle de andra nordiska länderna här omkring göra likadant, och så skulle den där lilla snöbollen, låt mig göra den jämförelsen, rulla vidare och bli en stor snöboll. Fru talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Fru talman! Vi kommer i dag att anvisa omkring 2 300 miljoner kronor till arbetsmarknadspolitiken. Det är omkring 300 miljoner kronor mer än för innevarande budgetår. Och ändå vet vi att många angelägna ändamål inte har kunnat tillgodoses. Det är bl.a. mot den bakgrunden angeläget att utvinna bästa möjliga resultat av de tillgängliga ekonomiska och personella resurserna, att utveckla och förbättra metoder för att i framtiden bättre kunna anpassa insatserna till nya behov och önskemål. Det är också syftet med en motion som inrikesutskottet har behandlat under punkten 2, Kommittéer m.m., i sitt betänkande om anslagen till inrikesdepartementet. Jag är glad över att utskottet allmänt delar motionärernas uppfattning och bl.a. uttalar att forskningsoch utvecklingsarbete är av stor betydelse för arbetslivet och samhällsutvecklingen. Ändå bedrivs sådant forskningsoch utvecklingsarbete i rätt begränsad omfattning. Under kommittéanslaget har under de tre senaste åren anvisats 2,5 miljoner kronor och till institutet för arbetsmarknadsfrågor drygt en halv miljon kronor om året. Det är bra men helt otillräckligt. Jämför t.ex. för kommande år 2 300 miljoner kronor till arbetsmarknadspolitik och 0,6 miljoner kronor till arbetsmarknadsinstitutet för forskning kring arbetsmarknadspolitik! I motionen har begärts att nästa års riksdag skulle föreläggas ett program för forskningsoch utvecklingsarbete om arbetsmarknadspolitik. Utskottet erinrar om att arbetsmarknadsinstitutet gör en inventering av behovet av arbetsmarknadsforskning. Det är bra, det behövs som grund för ett program. Liksom utskottet finner jag det naturligt att en redovisning av de framkomna forskningsprojekten och därefter en prioritering av de olika projekten görs. Därmed är emellertid inte, som utskottet förmodar, motionens syfte tillgodosett. Vi vill gå längre, vi vill få ett program för forskningsoch utvecklingsarbetet nu. Denna gång kan vi vara till freds med utskottets principiellt positiva inställning, och vi förutsätter att arbetsmarknadsinstitutet snabbt fullgör den inventering som institutet skall göra. Sedan är det dags för nästa steg. Först när vi har tagit också det steget är motionens syfte tillgodosett. Fru talman! Jag har för dagen intet yrkande men fortsätter att följa frågan och återkommer med krav på intensifierad och fördjupad arbetsmarknadsforskning.